Herr talman! Scenariot för svensk ekonomi förändras snabbt. Den internationella konjunkturuppgången har fortsatt trots att bilden i vissa avseenden är splittrad. Den har ytterligare accentuerats sedan kammaren tog ställning till finansplanen. Devalveringarna 1981 och 1982 framstår i dag som relativt framgångsrika. Det skulle alltså ligga närmast till hands att nu gratulera regeringen till framgången, som också påtagligt avspeglar sig i en förbättrad handelsoch bytesbalans och en glädjande allmän expansion i svensk industri. Det finns emellertid en rad allvarliga reservationer att framföra. Framgången gör t.ex. att devalveringen i realiteten motverkar den långsiktiga stabiliseringspolitiken. Det finns många exempel på det i dagsdebatten men också i finansutskottsmajoritetens skrivning, där man nu tonar ner sina varningar från december. I stort sett framställs situationen som om alla problem vore löst och som om inget moln fanns på framtidens himmel. Den allvarliga invändning som man måste göra mot regeringens ekonomiska politik är att den nonchalerar de grundläggande och svårartade balansproblemen i ekonomin och inte bara uppskjuter nödvändiga besparingar på budgeten, utan på det hela taget demonstrerar en anmärkningsvärd brist på ett långsiktigt perspektiv i den ekonomiska politiken. Det kan synas som om samtalen med arbetsmarknadens parter på Rosenbad häromdagen ändå vittnar om medvetenhet om hur ytterligt känsligt läget är för svensk ekonomi. Men jag noterade ett uttalande av LO-ordföranden Stig Malm efter mötet. Han sade att regeringen föreföll ointresserad av att diskutera vad som följer efter 1985. Det är i så fall — om han var riktigt refererad — ganska betecknande. Det finns ingen anledning att här i dag avge något omdöme om dessa överläggningar, eftersom vi inte har sett något resultat och eftersom överläggningarna kommer att fortsätta.

Vad jag beklagar i sammanhanget är att regeringen varit så senfärdig. Överläggningarna skulle självfallet ha kommit till stånd före 1984 års avtalsrörelse. Att nu efteråt försöka korrigera en avtalsrörelse som har gått snett och som får konsekvenser över hela konjunkturcykeln vittnar varken om handlingskraft eller om något större mått av klarsynthet. Det döljer sig nu liksom tidigare en klar motsättning i regeringens agerande. Finansministern har nyligen, som Lars Tobisson påminde om, i en intervjubok demonstrerat en klarsynthet när det gäller de centrala problemen i den svenska ekonomin. Det är en klarsynthet som man gärna vill gratulera till, och jag vill instämma i finansministerns synpunkter. Här demonstreras emellertid på samma gång en iögonenfallande dualism i regeringens politik, en anmärkningsvärd inkonsekvens när det gäller socialdemokratins sätt att hantera problemen. Det är f. ö. ett fenomen som blivit synonymt med regeringen Palme — den allvarliga bristen i koordinationen mellan ord och handling. Detta illustreras även av det centrala budskapet i Kjell-Olof Feldts intervjubok, nämligen att det inte finns utrymme att ytterligare höja skattetrycket här i landet. Detta vill jag hjärtligt och gärna instämma i. Obalansen i budgeten, det stora budgetunderskottet, måste alltså klaras, dels genom en allmän tillväxt i ekonomin, dels genom en fortlöpande anpassning av den offentliga konsumtionen till produktionsresultatet — dvs. besparingar. I finansplanen i januari och i debatten kring den, liksom i kompletteringspropositionen, avvisar dock regeringen ytterligare besparingar. I stället knyter man helt sina förhoppningar till den internationella utvecklingen och till den tillväxt i ekonomin som den ger upphov till. Tror man verkligen inom regeringen att den högkonjunktur vi nu befinner oss i skall vara för evärdlig tid? Den fråga som anmäler sig är: Hur tänker finansministern få balans i samhällsekonomin, när vi på nytt är inne i en lågkonjunktur — eller är perspektivet inte så långt? Nöjer sig finansministern med att tänka på mandatperioden? Det kanske är klokast så. Hur skall man klara uppgiften att spara, att begränsa utgifterna, när man inte har kurage att ta vara på oppositionens sparförslag i en så markant högkonjunktur som den vi nu upplever? Nu vore det dessutom i hög grad konjunkturoch stabiliseringspolitiskt motiverat att söka begränsa budgetunderskottet, även av stabiliseringspolitiska och kortsiktiga skäl. Till bilden hör att regeringens strategi har misslyckats och misslyckats grovt i och med årets avtalsrörelse. Den modell som man tillämpar förutsätter ett lågt inflationstryck, om man över huvud taget skall kunna lyckas. Inflationen är alltjämt hög. Inflationsmålet för 1984 kommer inte att infrias, och ingen tror längre på inflationsmålet 3 96 för 1985. Min fråga är: Gör finansministern själv det? Sannolikt är misslyckandet med årets avtalsrörelse ett långt allvarligare inslag i den ekonomiska utvecklingen på sikt än vi kanske föreställer oss i dag. Just nu kör svensk exportindustri på högvarv, men ändå ligger arbetslösheten på en högre nivå än den som man i valrörelsen 1982 sade sig omöjligen kunna acceptera från socialdemokratisk sida. Det måste vara ytterligt pinsamt för en socialdemokratisk regering att i detta skede nödgas notera att dess främsta vallöfte och det som förde den till makten, dvs. att minska arbetslösheten, snöpligt har misslyckats. Det är ganska naturligt om vi i dag kräver att finansministern ger ett klart besked: Är det av socialdemokratin angivna målet ”arbete åt alla” utmönstrat som en central politisk målsättning för socialdemokratin? För centerpartiet är det alltjämt ett centralt mål och en viktig uppgift att klara när man lägger upp den ekonomiska politiken. Borde då inte misslyckandet med sysselsättningspolitiken mana till eftertanke? Nu är eftertanke och ödmjukhet inte det som i första hand präglar den socialdemokratiska regeringen och inte heller majoriteten i finansutskottet. Den socialistiska majoriteten i utskottet är inte ens beredd att med kraft fullfölja vad man började göra i december, nämligen att sätta in budgetunderskottet i ett långsiktigt perspektiv. Nu borde man dessutom ha haft tid på sig att smälta regeringskansliets egen långtidsutredning, LU 84. Långtidsutredningens förord för en reducering av budgetunderskottet och för konkreta åtgärder för att minska inflationen så att man kan uppnå samhällsekonomisk jämvikt 1990 är klart och ovedersägligt, liksom rekommendationen att de offentliga utgifterna borde skäras ned med ytterligare ca 6 miljarder kronor per år under de närmaste åren. Försiktigtvis för varken finansministern eller utskottsmajoriteten någon egentlig argumentation kring detta långsiktiga problem. Ännu en gång kan man säga att en gemensam reservation från de icke-socialistiska partierna demonstrerar att det dock på oppositionssidan finns en grundläggande gemensam övertygelse om hur stabiliseringspolitiken skall bedrivas under de närmaste åren. Där finns en konkret diskussion även om de långsiktiga målen. De icke-socialistiska partierna är också överens om att löntagarfonderna skall avvecklas, eftersom de är ett omöjligt inslag i en fri ekonomi. När det sedan gäller det korta perspektivet, dvs. de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen, har oppositionspartierna liksom tidigare gått fram med var sin reservation. Jag kan föreställa mig att det på nytt kommer att föranleda kommentarer från den socialdemokratiska sidan. Men det är en självklar konsekvens att man går fram med var sin reservation när det gäller budgetregleringen, eftersom man i det politiska arbetet i övrigt självfallet måste gå fram med egna partimotioner och förslag som naturligtvis också måste följas upp i budgetregleringen. Det vore att på ett tämligen meningslöst sätt mangla sönder hela den politiska debatten i kammaren om inte partilinjerna skulle få konkretiseras även till sina budgetkonsekvenser. Vi har för vår del påmint om bakgrunden till den socialdemokratiska budgetpolitiken som den bedrivs i dag, dvs. den socialdemokratiska taktiken att blåsa upp budgetunderskottet under det första regeringsåret. Trots att man genomförde stora skattehöjningar ökade alltså underskottet med nästan 20 miljarder på ett år, och utgifterna drevs upp med över 40 miljarder. Det var en utgiftsökning större än hela den statliga inkomstskatten för såväl fysiska som juridiska personer. Det är från den höga, uppblåsta nivån som man nu försöker orientera sig ner på mer realistiska nivåer. Målsättningen för en långsiktig budgetpolitik måste vara att statsskulden inte längre ökar i reella tal. Därför måste det strukturella budgetunderskottet avvecklas, och det kan inte ske på annat sätt än genom en kraftig minskning av de offentliga utgifterna. Enligt vår uppfattning måste detta naturligtvis i synnerhet gälla i ett konjunkturförlopp som det vi nu upplever, då det av stabiliseringspolitiska skäl finns särskild anledning att försöka begränsa likviditeten i penningsystemet. Det räcker inte att hänvisa till förbättringar på budgetens intäktssida. Som Lars Tobisson påminde om tidigare är ju de intäktsförbättringarna egentligen rätt skenbara. Vi har i vårt budgetalternativ angett hur vi vill lösa detta problem kortsiktigt, men det mest angelägna är att man är beredd att angripa de grundläggande obalansproblemen med kraft och målmedvetenhet på lång sikt, vilket — som långtidsutredningen antyder — är ofrånkomligt om man vill uppnå samhällsekonomisk balans. Den socialdemokratiska politiken i dag saknar just denna långsiktiga och kraftfulla inriktning som är en förutsättning för att den ekonomiska politiken skall väcka tilltro i landet — men också i vår omgivning. Herr talman! Man skulle kunna sammanfatta med att säga, att det är tur för den socialdemokratiska regeringen inte bara att vi har en nådig internationell konjunkturutveckling, utan också att Sverige har ett näringsliv som är så produktionskraftigt och som har kommit ur industrikrisen med en internationellt sett så konkurrenskraftig struktur att det blir sådana framgångar på exportmarknaderna. Detta har medfört en kraftigt förbättrad bytesbalans, vilket i sin tur ger oss ett andrum i vår ekonomiska politik. Regeringens eget bidrag i detta sammanhang är faktiskt skäligen blygsamt. Devalveringens långsiktiga konsekvenser är det dessutom ännu för tidigt att yttra sig om, även om de kortsiktiga effekterna kan förefalla gynnsamma.

Regeringen har dessutom allvarligt misslyckats med att bekämpa inflationen, och den har nödgats överge det med sådan emfas angivna inflationsmålet. Det är avslöjande för regeringspolitiken, och det skapar inte trovärdighet för regeringens ekonomiska politik.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

Herr talman! Svensk ekonomi har hittills i år i flera avseenden utvecklats positivt. Produktionsvolymen, särskilt industriproduktionen, har ökat påtagligt, och industrins orderingång är alltjämt hög, även om en tillfällig uppbromsning nu tycks ha skett. Exporten har fortsatt att öka, och handelsbalansen uppvisar betydande överskott, vilket i sin tur har lett till en förbättring av bytesbalansen, som 1984 kan väntas gå jämnt upp. Industriinvesteringarna visar en viss uppgång — låt vara från en mycket låg nivå. Arbetslösheten ligger däremot kvar på en hög nivå, och den aktuella konjunkturuppgången med åtföljande produktionsökning har alltså dess värre inte medfört någon nämnvärd minskning av arbetslösheten. Denna positiva ekonomiska utveckling kännetecknar också många andra industriländer. I Norge har BNP-tillväxten blivit högre än vad man väntade i början av året, i Danmark beräknas BNP i år komma att öka med drygt 3 90, och Finland ser ut att bli det land som får den snabbaste produktionsökningen i Västeuropa med en tillväxt på ca 5 90. Denna positiva utveckling i de nordiska länderna och också i många andra mindre industrinationer är naturligtvis en följd av en positiv efterfrågeutveckling i vissa av de stora länderna. Utvecklingen i Förenta staterna är av avgörande betydelse, och trots ett rekordstort underskott i utrikeshandeln tycks den ekonomiska politiken i Förenta staterna inte komma att läggas om. Denna aktuella ekonomiska politik i USA har tillsammans med den höga dollarkursen varit till fördel för svensk exportindustri. Den svenska exportindustrins förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden i världsmarknaden och dra fördel av dessa har visat sig vara anmärkningsvärt god. Kan då denna uppgång i världsekonomin och i svensk ekonomi bli bestående? Flera faktorer spelar därvidlag in, men för vår egen del blir säkert kostnadsutvecklingen helt avgörande. Inflationen i Sverige ligger alltjämt på en högre nivå än i industriländerna i genomsnitt. Såväl 1982 som 1983 blev från den här synpunkten förlorade år. Inflationen i Sverige låg då flera procentenheter högre än i andra länder, och det var bara devalveringarnas positiva effekt på det relativa kostnadsläget som kompenserade inflationens negativa effekter. Det står nu klart att regeringen har misslyckats med att infria sitt inflationsmål på 4 26 för 1984. Finansutskottets majoritet för ett något konstlat resonemang om vad den samlade effekten kan bli av å ena sidan lönekostnadsstegringarna och å den andra de av regeringen föreslagna åtgärderna för att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen. Utskottsmajoriteten kommer då till slutsatsen att inflationen under loppet av 1984 skall stanna vid 5 26. Dess värre är nog också den siffran i underkant. Den skulle innebära praktiskt taget stillastående priser under andra halvåret i år. Det sannolika är väl att inflationen i år hamnar kring 7 96. Den siffran skall jämföras med att inflationen inom OECD-länderna i genomsnitt ligger Även om alltså regeringen misslyckats med att hålla inflationen nere enligt sina intentioner i år så är utvecklingen nästa år — 1985 — av ännu större betydelse. Här har regeringen uppsatt ett inflationsmål på 3 96. Det målet ter sig mot bakgrund av utvecklingen i år och mot bakgrund av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden helt osannolikt. Gapet i inflationstakt mellan Sverige och andra industriländer kommer att bli större 1985 än 1984. Kostnadsutvecklingen kommer att bli relativt sett mera ogynnsam i Sverige i förhållande till övriga länder nästa år. Herr talman! Löntagarorganisationerna och arbetsgivarna har ju under den senaste månaden agerat under betydande tryck från regeringen. Hoten om en regelrätt statlig inkomstpolitik och om tvångsingripanden mot den fria förhandlingsrätten har varit påtagliga. I förrgår, på vår nationaldag, fick dessa antydningar och hot ett konkret innehåll. Regeringen kräver nu att den samlade lönekostnadsutvecklingen under 1985 inte får överstiga 5 90. Med aktuella överhäng betyder det i väldigt många fall att några nominella lönehöjningar avtalsvägen inte kan tillåtas. Regeringen hotar nu med att skärpa den ekonomiska politiken, om inte arbetsmarknadens parter accepterar detta regeringens diktat i fråga om storleken på lönehöjningarna nästa år. Nog är det ganska egendomligt att en regering, som försöker framställa sig som en ”löntagarregering”, går så bryskt till väga mot löntagarna och deras organisationer. En huvudpunkt i socialdemokraternas kritik mot regeringarna före 1982 var ju att man då tvingades acceptera reallönesänkningar. Det skulle bli svängrum i stället för svångrem, hette det. Men nu är tonen en annan: löftespolitiken från 1982 har förvisats till partitaktikens skräpkammare, och regeringen har tagit fram den omskrivna svångremmen igen samt hotar att dra ett extra tag runt löntagarnas midja. En av regeringens ekonomiska experter, Klas Eklund, har i tidningen Affärsvärlden på ett vältaligt sätt utvecklat regeringens syn på den aktuella situationen. Han säger att utvecklingen är illavarslande. Vissa branscher och företag, som saknar exportindustrins betalningsförmåga, kommer att drabbas redan i år. Men, fortsätter Eklund, framför allt finns en allvarlig risk att strävandena att pressa ner inflationen även 1985 och därefter kommer att misslyckas. 1984 tycks i det här avseendet redan vara inregistrerat som ett förlorat år.

Eklund påminner om vår sårbarhet för stigande inflation, och han påpekar att bytesbalansförbättringen i år sker i ett läge med svag inhemsk efterfrågan, hög arbetslöshet och låga investeringar. Örebro tidigare i veckan, som jag har läst ett referat av, gav han uttryck för liknande tongångar. Herr talman! Detta är just vad vi från folkpartiet har framhållit vid flera ekonomiska debatter under det senaste året. Om man inte lyckas hålla inflationen i schack, om prisstegringarna i Sverige blir påtagligt högre än i andra länder, då riskerar den nu aktuella konjunkturuppgången och produktionsuppgången i Sverige att bli tillfällig. Jag har vid ett par olika tillfällen, bl.a. vid debatter här i kammaren med finansministern, citerat professor Lybecks karakteristiska uttryck ”ett tillfälligt glädjerus”. I de icke-socialistiska partiernas gemensamma reservation påpekas att timlönekostnaden i svensk industri har jämfört med västtysk industri ökat med 12 26 sedan den stora devalveringen på hösten 1982. Om denna skillnad i löneökningstakt mellan Sverige och Västtyskland blir bestående — och en hel del tyder på det — så kan hela den aktuella konkurrenskraftsförbättringen vara uppäten om något år. Vad gör då regeringen för att hålla kostnadsutvecklingen i schack, för att skapa förutsättningar för att dess eget inflationsmål skall kunna förverkligas? Jo, man visar en optimistisk uppsyn. Och det är bra. Finansministern skall vara optimistisk och tro på en låg inflation. Men det vore än bättre om regeringen kompletterade finansministerns glada och optimistiska uppsyn med konkreta åtgärder som höll inflationen nere.

Prisstoppet är alltså inte någon åtgärd som bidrar till att vi får lägre inflation. Prisstoppet leder dessutom till en omfattande byråkrati med uppgift att pröva dispenser från prisstoppet. Flera löjeväckande exempel på denna prisbyråkrati har också förekommit i år. Det räcker med att påminna om försöken att behandla tidningar i ett likvärdigt konkurrensläge olika när det gäller prissättningen. I syfte att förmå företagen att vara återhållsamma med lönehöjningar föreslår regeringen nu också särskilda vinstavsättningar i riksbanken och exportdepositioner för skogsprodukter. Finansutskottet har vid granskningen av dessa förslag funnit flera ofullkomligheter, som tyder på att förslagen har utarbetats i stor hast. Regeringen har i det här sammanhangett.ex. glömt bort de s.k. handelshusen, som skulle kunna drabbas av exportdepositioner av en omfattning som i vissa fall blev lika med dessa företags samlade årliga omsättning. Finansutskottet har nu gjort en ändring på den punkten och givit handelshusen rätt att återkräva depositionsbeloppet från tillverkningsföretagen, och det är bra. Men finansutskottet har då bortsett från risken att de här beloppen genom att sättas in på handelshusens konton i riksbanken inte blir tillgängliga för de tillverkande företagen förrän systemet avvecklas. Det kan t.ex. få den effekten att om ett handelshus går i konkurs, så kan den tillgång som de aktuella depositionerna utgör komma att ingå i handelshusets konkurs, och den blir alltså då en motsvarande förlust för det tillverkande skogsföretaget, som ju egentligen har erlagt depositionen. Det här är ett av fler exempel på hur illa förberedda förslagen i proposition 200 är. Ett annat exempel: När det gäller de tvångsmässiga avsättningarna på likviditetskonton har tidningsbranschen uppmärksammat en formulering i propositionen. Det står att även företag som erhåller stöd av samhället i någon form, t.ex. vissa tidningsföretag, bör kunna befrias från skyldigheten att betala in på likviditetskonto. Vid utskottsbehandlingen ställdes frågan vad som avsågs med detta. Frågan var om det sagda innebar att alla tidningsföretag, som t.ex. i form av samdistributionsstöd kan sägas erhålla stöd av samhället, skulle bli befriade från skyldigheten att göra inbetalningar på likviditetskonto. Finansutskottets ordförande förklarade i utskottet att det här inte skulle medföra några problem för tidningsbranschen, och jag drar därav slutsatsen att detta betyder att alla tidningar som t.ex. uppbär samdistributionsstöd har möjlighet att slippa obligatoriska inbetalningar på likviditetskonto. Annars skulle ju effekter .v det här kunna bli att t.ex. företag som uppbär presstöd skulle slippa ..ångsvis inbetalning på likviditetskonto medan andra tidningsföretag, som redan nu missgynnas genom att inte få presstöd, skulle åläggas skyldighet att betala in på likviditetskonto. Det vore värdefullt om någon talesman för utskottsmajoriteten eller regeringen ville klarlägga hur det förhåller sig i det här avseendet. De tvångsåtgärder som regeringen hänvisar till i proposition 200 — prisstopp, hyresstopp, obligatoriska inbetalningar på likviditetskonton och exportdepositioner för skogsprodukter — kommer inte att långsiktigt kunna dämpa kostnadsutvecklingen här hemma. De aktuella diskussionerna med avtalsparterna är naturligtvis då av långt större betydelse. Regeringen har under de senaste månaderna försökt förmå arbetsmarknadens parter att vidta åtgärder som begränsar lönekostnadsstegringarna. De nu aktuella diskussionerna gäller inte 1984 utan 1985. Tankegångar av det här slaget måste vara kända i förväg, om de skall kunna ha någon effekt på arbetsmarknadens parter. Jag tycker därför att det är viktigt att finansministern och statsministern i den här debatten klargör vilka typer av tvångsåtgärder, riktade mot arbetsmarknadens parter, som regeringen nu överväger. Regeringen måste på denna punkt ge klart besked innan riksdagen åtskiljs. Det räcker inte att i allmänna ordalag tala om en eventuell skärpning av finanspolitiken. Det är inte bara arbetsmarknadens parter utan också folkets valda representanter här i riksdagen och svenska folket som måste få ett besked om vad det är för typ av tvångsåtgärder riktade mot arbetsmarknadens parter som regeringen förbereder. Är det en tvångslag som man har i beredskap i kanslihuset? Förbereder regeringen förändringar i skattelagstiftningen som skall drabba löntagarna eller företagen? Kommer det tredje steget i den delvis redan raserade marginalskattereformen att ifrågasättas? Jag är övertygad om att svenska folket och Sveriges riksdag med spänning väntar på besked på dessa punkter från statsoch finansministrarna. I den gemensamma reservationen från de tre icke-socialistiska partierna med mig som första namn finns en allmän plädering för nödvändigheten att bevara och stärka det marknadsekonomiska systemet. Marknadsekonomin skapar på ett unikt sätt ett samspel mellan konsumenternas efterfrågan och producenternas utbud som i sin tur leder till en maximal tillfredsställelse för konsumenterna och ett maximalt effektivt produktionsutbud. Marknadsekonomin är det bästa tillgängliga redskapet för att skapa en bestående välfärd, och marknadsekonomin har också historiskt sett visat sig vara det ekonomiska system som är lättast förenligt med ett politiskt system präglat av frihet för de enskilda människorna. Det är därför viktigt, som sägs i reservationen, att undanröja olika marknadsstörningar inom den ekonomiska politiken, penningpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Regeringens reviderade budgetförslag uppvisar ett lägre budgetunderskott än budgetförslaget i januari. Även för innevarande budgetår förutses nu ett lägre budgetunderskott med mellan 2 och 3 miljarder kronor. Både för innevarande och för nästkommande budgetår är detta resultatet av en uppräkning av den antagna lönesummeökningen. För innevarande år förutsätts den nu öka med 8 9, vilket ger ett högre bastal i jämförelse med 1985, och för 1985 förutses därutöver en ökning med 5 96. Självfallet leder en ökning av människors löneinkomster till ökade skatteintäkter för stat och kommun. Men därmed är inte sagt att en sådan ökning också innebär en förbättring av den offentliga sektorns finansiella situation. Det finns tvärtom en uppenbar risk att kraftiga lönehöjningar med åtföljande betydande ökningar av skatteinkomsterna i längden försämrar budgetsituationen för staten och kommunerna, genom att kostnadsökningarna försämrar näringslivets konkurrenskraft, gör svenska varor mindre prisvärda ute på världsmarknaden och därmed bryter exportuppgången och åter leder till förlorade marknadsandelar, med åtföljande negativa verkningar på sysselsättningen. Då är den förbättring av budgetsaldot som på kort sikt uppkommer ingenting att glädjas över utan snarare ett uttryck för en grundläggande felsatsning i den ekonomiska politiken. En sådan utveckling som blåser upp de offentliga utgifterna och långsiktigt undergräver den svenska industrins konkurrenskraft kan därför slå hårt också mot statsfinanserna och få till följd att det statliga budgetunderskottet åter rakar i höjden. Från folkpartiets sida vidhåller vi att det krävs en stramare finanspolitik, att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt med ytterligare besparingar i såväl statens som kommunernas budgetar och att vårt budgetalternativ resulterar i ett budgetunderskott som är ca 10 miljarder lägre än det som utskottsmajoriteten förordar. Det är faktiskt oansvarigt att i så liten utsträckning som nu utnyttja den aktuella konjunkturuppgången till att sanera statsfinanserna. Jag noterar i sammanhanget att det finns formuleringar i finansutskottets majoritetsskrivning som relativt bestämt förordar ytterligare besparingar i den riktning som jag här talat för. I det betänkande som vi behandlade vid finansdebatten i mars fanns ännu mera bestämda uppmaningar till fortsatta besparingar. Och i den s.k. besparingspropositionen i höstas var ju också nedskärningar av statsutgifterna en central komponent i den ekonomiska politiken. Det resonemanget har nu delvis suddats ut, och jag tror att en grundläggande svaghet i regeringens budgetpolitik är ryckigheten. Ibland talar man varmt för besparingar och genomför faktiskt också några konkreta sådana, men bara några månader senare tycks man ha glömt bort kravet på besparingar och låter statsutgifterna på nytt stiga i höjden. Det är måhända inte en alltför djärv gissning att denna ryckighet i regeringens budgetpolitik kan leda till att vi på nytt får ta del av en och annan socialdemokratisk besparingsproposition. Man bör då hålla i minnet att besparingsarbetet på den statliga sidan har tappat fart på grund av ryckigheten och obeslutsamheten i den socialdemokratiska regeringens budgetpolitik. Med det sagda vill jag nu yrka bifall till reservation nr 1 om den ekonomiska politiken, reservation nr 3 om avskaffande av löntagarfonderna och reservation nr 6 om riktlinjerna för budgetregleringen i finansutskottets betänkande nr 40 och till reservationerna 1 och 4-:i finansutskottets betänkande nr 45.

Herr talman! I anförandena av de borgerliga partiernas representanter har vi hört en värld beskrivas. Det är en värld som ligger i skugga och där mörkret faller allt djupare i samma takt som löntagarfonderna börjar köpa aktier. Efter mig kommer finansutskottets socialdemokratiske ordförande, och om han håller sig till texten i utskottsbetänkandet, får vi höra en annan värld skildras. Det är en värld som ligger i sol tack vare regeringens skickliga politik. Jag skall inte våga konststycket att foga de bägge världarna eller halvkloten samman till en, utan nöjer mig med några anmärkningar. Det är sannolikt riktigt som utskottet skriver, att den s.k. internationella konjunkturen inte kommer att försämras under resten av 1984. Det är också möjligt att högkonjunkturen — om man nu kan tala om en sådan med 20 miljoner människor arbetslösa i de utvecklade kapitalistiska länderna och flera hundra miljoner i tredje världen — kan vidmakthållas även under 1985. Men nya moln börjar redan att dra upp vid horisonten. I Sverige ökar produktionen och tillfredsställer dem som är nöjda med det måttet på utveckling. Jag vill ge finansutskottet en honnör — jag kan göra det eftersom jag på grund av tjänstledighet inte själv deltagit i arbetet på betänkandet — för att man så klart säger ut att situationen på arbetsmarknaden icke är tillfredsställande. Arbetslösheten ökar, även bland ungdomen trots den nya ungdomslagen. Den nuvarande situationen på arbetsmarknaden kan inte accepteras. Men sedan kommer det som en antiklimax när finansutskottet nöjer sig med de ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser som regeringen föreslagit. Menar verkligen Arne Gadd, som företräder finansutskottets socialdemokrater i debatten, att de förslag vi senare i dag kommer att anta gör läget på arbetsmarknaden tillfredsställande, acceptabelt? Om de senaste årtiondenas regelbundna femåriga konjunkturcyklar fortsätter — och ingenting talar i dag mot detta antagande — står vi snart inför en ny kris. De ekonomiska förutsättningarna för att klara krisen är sämre än tidigare därför att arbetslösheten är högre och tillväxttakten lägre. Industriinvesteringarna väntas i år visserligen öka, men endast till två tredjedelar av vad de var 1974. Den kraftiga devalveringen 1982 har gjort svenska exportvaror mera åtråvärda vid uppgången utomlands, men dess stora effekt inom Sverige är en kraftig inkomstomfördelning till exportkapitalets förmån. Denna ännu mera ojämna fördelning av inkomster och förmögenheter i samhället ökar inte, utan försämrar förutsättningarna för ett mer utjämnat konjunkturförlopp. I samma riktning verkar de tillväxthämmande eller ”kontraktiva” effekterna av den statliga ekonomiska politiken, som beräknas till 1,4 96 av bruttonationalprodukten förra året och 2,2 9 i år. Regeringens ekonomiska politik förefaller alltså att vara en Döbelnsmedicin: otillräcklig redan i dag, men definitivt med svåra verkningar på något längre sikt. I denna debatt, som avslutar 1983/84 års riksmöte, skall jag ta upp just några långsiktiga problem, som jag anser beaktas otillräckligt eller formuleras på ett oriktigt sätt i den allmänna diskussionen. Det är i tur och ordning Sveriges internationella beroende, behovet av en långsiktig politik för utbyggnad av den svenska industrin, den starka rörelsen för kortare arbetstid samt lönekampens betydelse. Först till frågan om Sveriges internationella beroende. I den borgerliga reservationen nr 1 till finansutskottets huvudbetänkande, nr 40, skriver man att några länder i Europa med stort utrikeshandelsberoende haft en mer positiv utveckling mellan 1983 och 1984. Man söker där skapa ett intryck av att ett stort beroende av utrikeshandeln skulle göra det lättare att komma ur den ekonomiska krisen och minska arbetslösheten. Verkligheten är emellertid den rakt motsatta. Grupperar man de s.k. OECD-länderna efter låg resp. medelhög och hög arbetslöshet, visar det sig att länderna med massarbetslöshet är påtagligt mera internationellt beroende än de övriga länderna. Länderna med låg arbetslöshet står däremot utanför de ekonomiska blocken och söker föra en självständig politik. Sveriges internationella beroende på det ekonomiska området har kraftigt ökat under det senaste årtiondet. Detta beroende är såväl institutionellt som strukturellt betingat. Detta ökade beroende försvårar genomförandet av en alternativ ekonomisk politik med målsättningen att kraftigt minska arbetslösheten och säkra varaktig full sysselsättning. Temat är stort — jag skall här ta upp bara tre delar av det. Sveriges utrikeshandel är mycket ensidigt inriktad. Den är i mycket hög grad koncentrerad till de europeiska kapitalistiska länderna, och då i synnerhet till EG-blocket. Bara några få procent går till de socialistiska länderna, och tendensen är stagnation eller minskning. Intresset inom regeringsbyråkratin för en förändring förefaller minimalt. Att döma av kompletteringspropositionen och den reviderade nationalbudgeten följer man inte ens den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. De representerar emellertid en stor potentiell marknad för svenska produkter. Det är nödvändigt med ökade ansträngningar för att förbättra Sveriges handel! med dessa stora befolkningsområden. Vill man göra det, kan man emellertid inte låta USA bestämma svensk utrikeshandelspolitik. Ända sedan det kalla kriget startade på 1950-talet har Förenta staterna bedrivit ekonomisk krigföring främst mot Sovjetunionen. Krigets intensitet har gått i vågor beroende på utrikespolitiska och inrikespolitiska konjunkturer. En vågtopp är nu under utbildande. USA:s regering pressar hårt andra länder att sluta upp i det ekonomiska kriget, som syftar till att söka hindra en snabb ekonomisk utveckling i socialistiska länder. Sverige var redan på 1950-talet föremål för amerikanska påtryckningar i samband med den s.k. embargopolitiken. Gunnar Adler-Karlsson har gett en utförlig skildring av vad som hände. Nu ökar på nytt påtryckningarna i samband med en skärpning av den amerikanska lagstiftningen. Tidningen Dagens Industri skrev nyligen på ledande plats: ”Antingen vi erkänner det eller inte så är det USA:s president Ronald Reagan som har det största inflytandet på Sveriges utrikeshandel.” En rad svenska företag har fått problem med sin export österut. Den citerade tidningen fortsätter: ”Det blir inte lätt för svenska företag att komma tillbaka till den sovjetiska marknaden när embargot upphör ——-—-.” Skall vi verkligen låta oss behandlas så här av en stormakt? Vad blir det då kvar av den nationella suveräniteten och av Sveriges neutralitetspolitik? En företeelse som också ökar Sveriges internationella beroende och minskar möjligheten för en alternativ ekonomisk politik är den starka ökningen av företagens utlandsetableringar.

Så till frågan om nödvändigheten av ett industriellt utbyggnadsprogram. Ett av de förslag som på nytt ställs i vpk:s motion med anledning av kompletteringspropositionen är utarbetandet och genomförandet av ett nationellt industriprogram i samhällelig regi. Programmet bör vara av storleksordningen 100 000 jobb, för att motverka den långsiktiga krympningen av industrisektorn. De borgerliga ledamöterna i finansutskottet avvisar förslaget med motiveringen att det är ”en långtgående socialistisk politik”. Socialdemokraterna säger nej med argumentet att en sådan arbetsskapande politik skulle ”medföra ytterligare svåra påfrestningar på det redan ansträngda budgetläget”. De påstår t.o.m. att arbetsskapande åtgärder skulle kunna ge en negativ sysselsättningseffekt. Men bara några rader längre ned i utskottsbetänkandet hänvisar man till nödvändigheten av en expansion av industrisektorn. Varur dessa motsägelser? Jag kan inte få annat intryck än att socialdemokraterna i och för sig inser nödvändigheten av en industriell utbyggnad och gärna vill få en sådan till stånd, men att de har ståndpunkten att det måste ske i privatkapitalistiska Nr 168 företag. De intar med andra ord en dogmatisk borgerlig ståndpunkt. Fredagen den Utvecklingen under 1970-talet av svensk industri är emellertid skrämman 8Bjuni 1984 de. Antalet sysselsatta har sedan 1975 minskat med över 100 000, och produktionsvolymen är inte större än den var vid mitten av 1970-talet. I en rad andra kapitalistiska länder noteras däremot en kraftigt ökad produktion —-i Japan med 40 26, i USA med 2896, i Danmark med 27 96, i Finland med 31 Z osv. I en rad andra länder är det alltså inte fråga om någon ”avindustrialisering” eller övergång till ”tjänstesamhället”, som det ofta talas om i den svenska debatten. Varpå beror denna tillbakagång för den svenska industrin, och vad kan göras för att motverka denna tendens? Det är avgörande frågor för Sveriges ekonomiska utveckling. Till rörelsen för kortare arbetstid vill jag framhålla följande. I Västtyskland, Frankrike, Danmark och andra länder finns i dag, som press, radio och TV meddelar oss, en stark och växande rörelse för förkortning av arbetsdagen. De västtyska metallarbetarna för en hårdnackad kamp för kravet på 35 timmars arbetsvecka, en kamp som i högsta grad förtjänar den svenska arbetarrörelsens stöd. Förkortning av arbetstiden kommer med säkerhet att bli en dominerande fråga också i Sverige. Vpk har uppfattningen att sex timmars arbetsdag därvid bör ställas som målsättning. Arbetstidsförkortningen bör genomföras under en begränsad tidsperiod för att ge så gynnsamma resultat som möjligt. Övertidsarbetet bör samtidigt begränsas hårt. Övergången till sex timmars arbetsdag bör enligt vår mening vara genomförd före utgången av 1980-talet. Övergång till sex timmars arbetsdag får en rad positiva effekter både av social och av ekonomisk natur. Den är ett steg mot jämlikhet mellan kvinnor och män. Arbetstidsförkortning är samtidigt i hög grad en klassfråga. De långa arbetstiderna drabbar framför allt småbarnsföräldrar, dem med låg levnadsstandard, dem som har oregelbundna arbetstider, dem som har kroppsarbete, dem som har låg utbildning. Övergång till kortare arbetsdag kan också i ett givet läge medföra en engångsökning av antalet i produktionen verksamma. Kortare arbetsdag ger flera jobb. Det är det hoppet som framför allt tycks driva rörelsen på kontinenten för kortare arbetsdag. Det betyder inte att arbetslösheten kan avskaffas genom delning av den tillgängliga mängden arbete. Arbetslösheten skapas genom de motsättningar som präglar hela den kapitalistiska produktionsprocessen. Men en engångseffekt är som sagt trolig. Och den är nog så viktig i ett läge då arbetslösheten blivit permanent. Kortare arbetsdag kommer att på nytt bli en kampfråga också i vårt land på samma sätt som den var det under striden kring åttatimmarsdagen. Kampfronterna är också desamma. | Slutligen, herr talman, till frågan om lönekampens betydelse. Vi förutsätter att oförändrade realinkomster skall upprätthållas för majoriteten av dem som berörs av en kommande arbetstidsförkortning, dvs. alla med låga inkomster och medelinkomster. Detta är nödvändigt inte minst mot bakgrunden av den nedgång i reallönerna som ägt rum under de senaste fyra åren. Enligt beräkningarna i nationalbudgeten minskade reallönerna efter skatt 1981 med 2,0 26, 1982 med 5,3 90 och 1983 med 2,6 96. För 1984 räknade man i den s.k. preliminära nationalbudgeten, som vi fick i januari, med en fortsatt nedgång med 0,4 96. I den reviderade nationalbudgeten, som nu i april lagts på riksdagens bord, räknar man i stället med en ökning av reallönerna med 1,2 96. Det kan vara nyttigt att påminna om dessa siffror i den diskussion om lönernas roll som förs just nu. Ingen kan väl mot bakgrund av dessa siffror hävda att löntagarna orättmätigt lyckats kapa åt sig en alltför stor del av de tillgångar som finns i vårt land. En reallönesänkning efter skatt medi runt tal 10 Yo har i stället blivit vad de påtvingats under de senaste tre åren. Ingen kan väl heller påstå att den beräknade ökningen av reallönerna med 1 90 i år skulle vara anmärkningsvärd sett mot bakgrund av den kraftiga blomstring av ekonomin som regeringens talesmän brukar beskriva. Löner, vinster och andra inkomster skall betalas ur landets produktion. Det försiggår alltid en kamp om fördelningen av produktionsresultatet. Om övriga omständigheter är oförändrade kan vinsterna bara öka på lönernas bekostnad och vice versa. Omständigheterna förändras emellertid vanligen, varför ekvationen inte är riktigt så enkel. Men den grundläggande motsättningen mellan arbete och kapital, mellan löner och vinster, kommer man aldrig ifrån så länge kapitalförhållandet består. Det säger sig då också att det är helt orimligt att när det gäller sambandet inkomster-inflation endast diskutera lönerna. Lönerna är givetvis ett av de element som på olika sätt påverkar prissättningen, men bilden är avsevärt mera komplicerad, och många fler faktorer är indragna i sammanhangen än den gängse, enkelriktade diskussionen, som förts också i de borgerliga representanternas anföranden i dag, antyder. Profiter och profitförväntningar i både den finansiella och den icke-finansiella sfären, spekulation, monopolförhållanden, improduktiva verksamheter, slöseri, internationella prisförändringar, valutaspekulation osv. spelar en viktig, drivande roll i inflationsprocessen. Det leder alltså icke till nödvändig dämpning av inflationen om man ensidigt bara söker reglera löneutvecklingen. Däremot kan man givetvis den vägen hålla nere reallönerna. Och är de inte det man också syftar till? Hur skall man annars tolka en politik som oavsett produktivitetsutveckling och andra förhållanden på marknaden för varan arbetskraft vill sätta ett absolut lönetak, men samtidigt talar för och släpper fram väldiga vinstökningar för bolagen och nya skattesänkningar för höginkomsttagarna? Vpk kräver en rakt motsatt fördelningspolitik.

Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna till finansutskottets betänkanden nr 40 och 45.

Herr talman! Jag kände inte riktigt igen Arne Gadd. Det var långt mellan oförskämdheterna. Han föreföll mest intresserad av protokollets utformning, men det kanske är något som ligger i tiden. I utskottsbetänkandet säger socialdemokraterna att moderat politik skapar arbetslöshet. Jag tycker att man på den kanten bör vara försiktig med sådana anklagelser, eftersom arbetslösheten, för snart sagt varje månad sedan regeringsskiftet, legat högre än ett år tidigare. Senast i april ökade alltså arbetslösheten med 15 000 personer. Hur kan Arne Gadd mot den bakgrunden säga att arbetslöshetssiffrorna för dagen är i sjunkande? Ni socialdemokrater litar till era gamla metoder. Ni höjer skattetrycket för att skapa sysselsättning, som det heter, inom den offentliga sektorn, vilket slår ut befintliga jobb i näringslivet. Det är vid det här laget tydligt att den sortens manipulationer inte längre ger några synliga resultat. Den ökning av arbetslösheten vi nu bevittnar har sina orsaker i den utveckling som ägde rum långt före den borgerliga regeringsperioden. Det successiva förverkligandet av den socialdemokratiska utvecklingsmodellen har medfört att vi har fått en för liten enskild och en för stor offentlig sektor. Det hårda skattetrycket har förlamat initiativkraft och nyföretagande. Villigheten att byta arbetsplats och bostadsort har minskat. Det är, Arne Gadd, inte genom att anslå mer pengar till AMS som vi politiker kan göra bestående insatser mot arbetslösheten. Det är i stället genom att minska budgetunderskottet, sänka skattetrycket och avreglera produktionen, genom att privatisera delar av den offentliga verksamheten och begränsa fackets maktsfär till medlemmarnas löneoch anställningsvillkor som vi kan göra detta. Det är denna politik vi moderater förordar, medan den socialdemokratiska kursen leder till en kraftig ökning av arbetslösheten, som inga konstgreppi världen kan dölja. Får jag till slut fråga finansutskottets ordförande: Varifrån har Arne Gadd fått uppgiften att staten slutat låna utomlands? Förra året lånades ca 25 miljarder kronor mot planerade 10 miljarder. De 25 miljarderna var mer än vad som någonsin lånades på ett år under den borgerliga regeringsperioden. Även i år planerar man att låna 10 miljarder kronor. Vi vet inte var detta kommer att sluta, men vi vet att upplåningsverksamheten går för högtryck runt om i världen.

Herr talman! Finansutskottets ordförande var mest bekymrad över relationerna mellan oppositionspartierna. Jag tycker inte att han skall vara bekymrad över detta. Om man läser huvudreservationen från de tre icke-socialistiska partierna, framstår ju överensstämmelsen och enigheten om de generella ekonomisk-politiska åtgärderna som ganska markant. Åsiktsskillnaderna är faktiskt större inom regeringspartiet. Det finner man om man läser å ena sidan den intervjubok som finansministern har medverkat i och å andra sidan de recensioner av samma bok som finns i den socialdemokratiska pressen men också uttalanden från ledande socialdemokratiska företrädare. Där är motsättningarna avsevärt mycket större. Jag vet inte om kammarens ledamöter lade märke till det, men egentligen riktade Arne Gadd sin fränaste kritik mot den egna regeringen, när han beträffande arbetslösheten sade, att målet måste vara att få upp sysselsättningen till socialdemokratisk nivå, dvs. arbete åt alla. Man har alltså inte en socialdemokratisk nivå på sysselsättningen under denna högkonjunktur och med en socialdemokratisk regering. Klarare kan väl inte kritiken mot den egna regeringen för dess misslyckande med sysselsättningspolitiken illustreras. Låt mig till sist, herr talman, ta upp frågan om exportdepositionerna från skogsindustrin. Jag beklagar att det vid utskottets behandling inte har funnits möjligheter att rätta till det uppenbara missförstånd som propositionsförfattaren varit utsatt för. Depositionerna beträffande gransågvaror är uppenbarligen helt omotiverade. Man borde ha kunnat göra ett undantag i detta sammanhang i stället för att hänvisa till en dispensrätt. Det normala förfarandet är inte att man här i landet har rena gransågverk och rena furusågverk. Man har en blandad produktion. Om man skall lösa detta problem och få en marknadsanpassning av depositionerna, förutsätter det att man undantar gransågvarorna. Det är något som de svenska sågverkens finska konkurrenter f. ö. har funnit att den finska regeringen har varit beredd att göra. På så sätt skulle man ha fått en mera direkt marknadsanpassning av depositionerna. Gransågvarorna möter nämligen f.n. en besvärlig marknad med klara mättnadstendenser, och depositionerna försvårar ytterligare situationen.
Herr talman! I likhet med C.-H. Hermansson påstod Arne Gadd, att vi på den borgerliga sidan tecknade en bild helt och hållet i svart, att vi inte hade upptäckt att solens strålar tittar fram mellan molnen. Jag tror att det beror på att Arne Gadd här i kammaren lika litet som i utskottet lyssnar på vad vi säger. Det är möjligt att han inte heller nu lyssnar på vad jag säger. Vad jag sade var att bilden är ganska sammansatt: Det finns positiva drag i svensk ekonomi i form av en stigande industriproduktion, i form av en bra utrikeshandel och i form av en något så när hygglig investeringsutveckling. Jag sade inte som Arne Gadd att investeringsviljan är högre än någonsin — den som något har studerat ekonomisk historia skulle aldrig säga någonting sådant. Sanningen är naturligtvis att investeringarna fortfarande ligger på en mycket låg nivå, Arne Gadd. Det finns alltså några positiva drag i svensk ekonomi. Men det finns också mörka drag. Det har påpekats här tidigare att arbetslösheten trots högkonjunkturen, trots den snabbt stigande industriproduktionen, ligger kvar på en hög nivå. Jag delar Nils Åslings uppfattning att det väl ändå var ganska vårdlöst av Arne Gadd att tala om en socialdemokratisk nivå på arbetslösheten. Vi kan ju gå tillbaka till konjunkturnedgången i början av 1970-talet och konstatera vilken effekt den dåvarande socialdemokratiska politiken fick på arbetslösheten. Vilken är då en socialdemokratisk nivå på arbetslösheten? Är det kanske så att den även i högkonjunktur skall ligga kvar på den höga nivå där den ligger i dag — vi kunde faktiskt, medan vi hade regeringsansvaret, i ett sämre konjunkturläge klara sysselsättningen bättre. Bilden är ganska sammansatt. Allt är inte bra, allt är inte illa. Inflationstakten är i dag högre än genomsnittet för OECD-länderna. Om Arne Gadd hade funderat litet på det här hade han kommit på att vi faktiskt vid ett par tillfällen under tiden före 1982 hade en lägre inflationstakt än vad som var genomsnittet i industriländerna. Arne Gadd får försöka lära sig det här om han skall vara med i de ekonomiska debatterna också i fortsättningen. Sedan medgav Arne Gadd att det hade gått litet hastigt i regeringen när det gällde att förbereda proposition 200. Jag frågade hur det går med exportdepositionen som handelshusen satt in på sina konton men där man haft rätt att återkräva beloppen från tillverkningsföretagen. Arne Gadd sade nu att han förutsätter att medlen är de tillverkande företagens. Jag hoppas att finansministern hörde vad finansutskottets ordförande sade — det räcker ju inte med att man förutsätter det, utan man får väl utfärda något slags föreskrift eller så. Men med det beskedet får man väl vara lugn på den punkten. Till sist: Hur blir det med tidningsföretagen - kommer de att slippa inbetalningar på likviditetskonto?

Herr talman! De regler som tillämpas här i kammaren när det gäller repliker hindrar mig att polemisera mot Björn Molin, men jag vill inledningsvis säga att jag inte tänker använda mig av de magistrala tonfall som fanns i hans behandling av finansutskottets ordförande. Jag kan däremot hålla med Björn Molin på en annan punkt, nämligen om att man måste ge en nyanserad bild av den ekonomiska utvecklingen i landet. Jag vill i det sammanhanget ställa en fråga till Arne Gadd. Han sade som allmänt omdöme att den ekonomiska utvecklingen i Sverige är bra —t.o.m. mycket bra, tror jag han lät undslippa sig. Men, Arne Gadd, kan man verkligen isolera den ekonomiska utvecklingen från arbetslösheten? Hör inte också arbetslösheten till den ekonomiska utvecklingen? Kan vi verkligen fälla omdömet att den ekonomiska utvecklingen i landet är bra när vi har en så stor kvarstående arbetslöshet; också Arne Gadd förklarade sig ju helt införstådd med att man måste nedbringa den kraftigt. Också på en annan punkt tycker jag att Arne Gadd var alltför optimistisk — jag tänker på uttalandena om investeringsviljan. När Arne Gadd säger att investeringsviljan är större än någonsin tidigare vill jag erinra om vad jag framhöll redan i mitt huvudanförande: Även om de förutsägelser, de prognoser, som finns om en ökning av industriinvesteringarna under det här året slår in kommer de ändå bara upp till två tredjedelar av vad de var 1974, alltså för tio år sedan och under ett s.k. högkonjunkturår som påminde om det nuvarande. Jag beklagar att utskottet inte har tillstyrkt vpk-förslaget om att de pengar som nu deponeras skall betalas tillbaka först om företagen visar upp realistiska investeringsplaner. Det hade varit ett bidrag till att öka investeringarna i landet. Så bara kortfattat några ord om kommunernas svårigheter. Vad gäller de svårigheter som depositionerna och de nya reglerna skapar kommer kommunernas problem i främsta rummet. Jag vill erinra om att likviditetsindragningen betyder ett minus på 2 miljarder kronor för kommunerna. Det kommer ovanpå de 6 miljarder kronor som kommunerna redan har berövats genom att de har fråntagits beskattningsrätten för juridiska personer. Det kommer att skapa problem för en rad kommuner ute i landet. Denna negativa verkan av regeringens politik är det angeläget att riksdagen upphäver genom att bifalla vpk-reservationen på den här punkten.

Herr talman! Arne Gadd hade tydligen inte funnit något belägg för sina uttalanden om dagens sjunkande arbetslöshetssiffror eller att det skulle vara slut med statens utlandsupplåning. Han återkom i varje fall inte med något svar på mina frågor på dessa punkter. Det finns i utskottsmajoritetens skrivning ett förord för stabila spelregler, något som vi från den borgerliga sidan har funnit det angeläget att avge en särskild reservation om. Såvitt jag förstår är socialdemokraternas tal här bara tomt prat. Hur menar Arne Gadd att framläggandet av panikpaketet den 12 april med de stora omvälvningar av förutsättningarna för näringsverksamhet som det innebar, kan förenas med talet om stabila spelregler? Ett favoritargument som Arne Gadd brukar använda är att borgerlig ekonomisk politik, särskilt moderat sådan, är fördelningspolitiskt orättvis. Men uttalanden av det slaget baseras på missvisande beräkningar. Man jämför t.ex. effekterna av utgiftsnedskärningar på enskilda hushåll med ett läge där över huvud taget ingenting förändras. Så ser det naturligtvis inte ut i verkligheten. Redan på kort sikt leder uteblivna besparingar till effekter på inflation, räntor, investeringar m.m., som betyder lika mycket för hushållen som besparingarna skulle ha gjort. Än värre är att på längre sikt fördjupar en sådan politik de ekonomiska problemen och hotar direkt välfärden. Jag skall gärna medge att den borgerliga politiken kan ställa anspråk på omställningar och uppoffringar för enskilda människor. Men det är ändå ofrånkomligen så, att en minskning av de offentliga utgifterna och därmed budgetunderskottet är den enda möjliga vägen att undvika massarbetslöshet och hyperinflation längre fram i tiden. När vi arbetar från denna utgångspunkt är vi samtidigt angelägna om att skydda grupper som har svårt att möta nya påfrestningar. Redan under den borgerliga regeringsperioden strävade vi efter att kombinera nödvändiga sparåtgärder med särskilda insatser för de sämst ställda. Jag har också många gånger i denna kammare framhållit att det stora fördelningspolitiska problemet inte gäller avvägningen mellan nu yrkesverksamma människor utan mellan dagens och morgondagens generationer.

Herr talman! Finansutskottets ordförande gjorde en värdefull precisering här nyss, när han sade att man inte kan isolera sysselsättningen från den ekonomiska politiken. Nej, det är riktigt, och det är ju det som är huvudinvändningen mot den socialdemokratiska ekonomiska politiken i dag — när man har misslyckats så kapitalt. Sverige har nu en högre arbetslöshet under högkonjunkturen än vi hade under de besvärliga lågkonjunkturår som de borgerliga regeringarna hade att bemästra. Det leder självfallet till slutsatsen att det måste vara något fel med den ekonomiska politik som nu bedrivs. Och det mest genanta är ju att det är en socialdemokratisk regering, som alltså gick till val på att man skulle pressa ner arbetslösheten. Det var det främsta vallöftet, och det är detta som man framför allt har misslyckats med att infria. När Arne Gadd säger, med ett understatement, att den socialdemokratiska regeringen lyckats så relativt hyggligt, då måste jag säga att ”relativt” är ett väldigt vidlyftigt begrepp i den socialdemokratiska vokabulären. Man har misslyckats med sin sysselsättningspolitik, som var det stora numret i valrörelsen 1982. Vem minns inte affischerna med löftet att avskaffa arbetslösheten? Och så är den högre än den var då. Vem minns inte vinterns löften om att pressa ner inflationen i år till det mål, 4 26, som man hade satt upp? Vi kan nu konstatera att inte heller det kommer att hålla. När Arne Gadd, finansutskottets värderade ordförande, säger att den socialdemokratiska regeringen lyckats så relativt hyggligt, så är det faktiskt en sanning med mycket stor modifikation. Arne Gadd vill göra gällande att jag har anledning att vara orolig för att det föreligger enighet mellan de borgerliga partierna om den ekonomiska politiken. Han frågar hur jag skall förklara att vi är överens med moderaterna i deras syn på regionalpolitiken. Ja, det är egentligen inte mitt bekymmer. När det gäller en rad regionalpolitiska beslut här i kammaren är det socialdemokraterna och moderaterna som har hamnat på samma linje. Vi i centern driver vår linje med en aktiv regionalpolitik och för regional balans, också som ett viktigt inslag i stabiliseringspolitiken.

Herr talman! Vi tror att inte att det förslag till tillfälliga likviditetsindragningar som regeringen lagt fram kommer att få någon nämnvärd effekt på lönekostnadsutvecklingen och avtalsrörelsen. Men det är ändå viktigt att få reda på litet grand om hur socialdemokraterna har tänkt sig att det skall fungera, och det är därför jag har frågat om effekten för tidningsföretagen. Det står i finansutskottets betänkande 45 på s. 6: ”Företag som erhåller stöd av samhället i någon form, t.ex. vissa tidningsföretag, bör, anförs det i propositionen, kunna befrias från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto. Utskottet delar denna uppfattning.” Vi ställde i utskottet frågan om detta innebär att alla tidningsföretag som t.ex. får stöd från samhället i form av samdistributionsrabatt skall kunna befrias från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto. Jag hoppas att Arne Gadd tycker att han har tid i sitt nästa anförande att svara på det. Arne Gadd sade: Socialdemokraterna tog i arv en arbetslöshet som vi inte sett maken till. För att nu inte riskera att bli beskylld av kommunisterna för att vara magistral skall jag säga: Detta är ändå ett ganska egendomligt uttalande. Sanningen är ju den att socialdemokraterna själva slagit arbetslöshetsrekord, både i lågkonjunktur, år 1972, och i högkonjunktur, nu. Då är det väl konstigt att Arne Gadd säger att socialdemokraterna tog i arv en arbetslöshet som man inte sett maken till. Kunde ändå inte Arne Gadd - för att litet grand förbättra förutsättningarna för en meningsfull dialog — ta tillbaka detta orimliga påstående?

Herr talman! Man kan uttrycka sig på olika sätt när man skall söka skildra vad som hänt på ekonomins område i Sverige under de senaste två åren. Man kan säga, som socialdemokratiska talare brukar göra: Det går bra för Sverige. Man kan också uttrycka sig så här: Det går bra för exportindustrin och storfinansen, men det finns mycket stora problem för lönarbetarklassen i det här landet. Om man använder det senare uttryckssättet uttrycker man sig på ett realistiskt sätt. Jag vill peka på att även arbetslösheten i hög grad är klassbunden. Det är inte de som har tjänat 150 miljarder på uppgången på fondbörsen sedan vi senast hade riksdagsval och fick ny regering här i landet som drabbas av arbetslöshet — även om en del av dem inte arbetar. De som drabbas av arbetslöshet är de som normalt tillhör lönarbetarklassen och nu ställs utan möjlighet att göra produktiva insatser. Jag vill också peka på den stora betydelse som arbetslösheten har genom att den ytterligare skärper bristen på jämlikhet i det här landet. Vi känner från olika vetenskapliga undersökningar till det starka sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa. Det har dokumenterats på flera håll, precis som hälsoförhållanden över huvud taget är klassbundna. Arbetslöshet har, för de människor som drabbas av den, skapat fruktansvärda problem av både ekonomisk, social och medicinsk natur. Det är ett faktum, som ingen kommer ifrån, att arbetslösheten i de kapitalistiska länderna, i OECD-länderna, i dag uppgår till över 20 miljoner människor. Det är den största arbetslösheten sedan 1930-talets svåra kris. Det tyder på att nya metoder behövs för att komma till rätta med arbetslösheten. Här ställdes nyligen frågan: Har det inte varit fel på den ekonomiska politiken, när vi fortfarande har arbetslöshet i landet? Ja, kanske man både på socialdemokratiskt och på borgerligt håll borde fundera på ytterligare en fråga: Måhända är det fel på det ekonomiska system som ideligen skapar denna massarbetslöshet? Jag tror att den frågeställningen för oss närmare ett realistiskt betraktelsesätt.

Herr talman! Då detta riksmöte nu lider mot sitt slut, finns det anledning att försöka summera läget i den svenska ekonomin. Först bör slås fast att den ekonomiska återhämtningen under 1983 och — som det nu tycks — också under 1984 är avsevärt starkare än vad någon av oss här närvarande förutspådde för ett år sedan. Regeringens prognoser då var tämligen försiktiga. Ändå fick vi av oppositionen höra att de var skönmålningar. Nu överträffar verkligheten skönmålningarna med bred marginal. Under dessa båda år ökar industriproduktionen med sammanlagt 13 96. Näringslivets vinster fördubblas. Sammantaget leder det till en investeringsökning i år på — enligt vår försiktiga bedömning-15 96. Andra prognosmakare anger ökningar som är dubbelt så höga: I fjol minskade bytesbalansunderskottet med två tredjedelar, och i år kommer vi enligt prognosen i den reviderade finansplanen att vara tillbaka i balans. Det betyder att vi inte längre ökar Sveriges utlandsskuld. Det var utmärkt att finansutskottets ordförande klädde av Lars Tobisson en gång till i hans sifferövningar på denna punkt. Budgetunderskottet har gått ned med över en fjärdedel, realt sett, under de två senaste åren. Den samlade offentliga sektorns underskott är nu nere på nivåer som är normala för industriländerna i stort efter att i början av 1980-talet ha varit avsevärt större. Nationens nettosparande, som är ett viktigt mått på hur vi bygger framtidens välstånd, har fördubblats såsom andel av bruttonationalprodukten sedan 1982. Uppenbarligen har vi på flera viktiga områden lyckats vända den negativa utveckling som förelåg under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet. De farliga restriktioner för vår möjlighet att återvinna den fulla sysselsättningen som utgörs av underskotten i utrikeshandel och statsbudget börjar nu komma under kontroll. Detta är fakta. De går inte att komma runt. Det är därför med viss bedrövelse, herr talman, som jag har lyssnat på de borgerliga partiföreträdarna här i dag. Fortfarande hävdar de i långa stycken — och än mer i sina reservationer till finansutskottets betänkande — att vi är på väg käpprätt åt skogen. Och i den mån några som helst ljusglimtar kan skönjas, har de uppnåtts trots den förda regeringspolitiken. Det är framför allt på två områden som kritiken förefaller särskilt tillrättalagd för oppositionens politiska syften. Det gäller orsakerna till dels förbättringen av utrikeshandeln, dels nedgången av budgetunderskottet. När det gäller bytesbalansen hävdar de borgerliga att förbättringen enbart beror på den internationella konjunkturuppgången. Jag hörde visserligen i inläggen här att även devalveringarna 1981 och 1982 skulle ha spelat en viss roll. Men fakta är i alla händelser att Sveriges export av bearbetade varor till OECD-området i fjol ökade med hela 13,5 96. Den totala marknadstillväxten för dessa varor var emellertid bara 4,5 96. Det betyder att två tredjedelar av exportökningen berodde på ökade marknadsandelar, vilket i sin tur är en följd av ett förbättrat konkurrensoch kostnadsläge. För i år beräknas exportökningen av bearbetade varor till OECD-området bli nästan lika hög som ii fjol, 11,5 96, varav mer än hälften beror på att svensk industri fortsätter att ta marknadsandelar utomlands. Det tyder på att devalveringseffekten ännu inte är uttömd. Därför vore det, herr talman, en välgärning om vi åtminstone på denna punkt kunde slippa höra att vi lever enbart på en internationell konjunkturuppgång. Då det gäller budgetunderskottet skriver den borgerliga oppositionen i sina reservationer att den förbättring som vi nu kan se blott och bart är en följd av att löneavtalen har blivit för höga samt av en rad engångseffekter, som inte har någon långsiktig betydelse. Man påstår också att den nedgång i underskottet som nu förutses beror på att underskottet för det förra budgetåret blåstes upp på konstlad väg. Låt mig först påminna herrar Molin, Åsling och Tobisson om att ingen av er, då underskottet för 1982/83 först beräknades till ca 90 miljarder, påstod att det var en ”uppblåst” siffra, som sedan naturligen skulle minska. Tvärtom framhöll ni både då och för innevarande budgetår att regeringsprognosen i själva verket var en rejäl underskattning av budgetunderskottet. Adelsohn menade att vi i rask takt närmade oss 100 miljarder, och för ett år sedan visste Bengt Westerberg att underskottet för nästa budgetår skulle hamna på över 110 miljarder kronor. Er insikt om regeringens taktik att blåsa upp underskotten verkar därför en smula senkommen — och därför inte heller särskilt trovärdig. En annan tes som oppositionen driver är att nedgången av budgetunderskottet beror på för höga löneavtal. Vi har tidigare sagt och jag måste upprepa det, att lönesumman för 1984 inte reviderats upp med mer än en och en halv procentenhet jämfört med beräkningen i januari. Denna justering har i sin tur, som framgår av kompletteringspropositionen, medfört att statens inkomster från inkomstskatter och arbetsgivaravgifter skrivits upp med knappt 4 miljarder kronor. Samtidigt ökar emellertid statens utgifter för löner jämfört med tidigare beräkningar, varför nettoförstärkningen på statsbudgeten de facto är mindre än så. Att försöka förklara en skillnad på 40 miljarder mellan de tidigare borgerliga katastrofscenarierna för budgetutvecklingen och nuvarande beräkning av vad som hänt i avtalsrörelsen låter sig alltså inte göras. Man försöker i de borgerliga reservationerna likna den tillfälliga förstärkning av statsinkomsterna som följde på kostnadskrisen 1975-1976 med dagens situation. Jag tycker att det är mindre lyckat att göra det. Det finns nämligen en avgörande skillnad mellan läget 1976 och läget i år, och det är vad som händer på utgiftssidan. Medan de offentliga utgifterna under 1970-talet ökade med 6 96 per år i reala termer, är årets ökning bara en tiondel därav eller 0,6 90. Låt mig i detta sammanhang, herr talman, påpeka ett besynnerligt inslag i den borgerliga kritiken av den ekonomiska politiken. De borgerliga kritiserar regeringen och riksdagsmajoriteten för att vi inte skulle ”spara” tillräckligt. De tycks ha satt likhetstecken mellan s.k. sparpaket och en återhållsam utgiftspolitik. Men någon sådan likhet finns inte — snarare är det tvärtom. Jag skulle nämligen vilja påstå att de tidigare regeringarnas återkommande sparpaket — som f.ö. inte gav några resultat i form av minskade budgetunderskott — var ett tecken på att man förlorat greppet över det grundläggande budgetarbete som en regering har att utföra. Därför fick man i panik och i efterhand försöka rätta till det skenande underskottet med hjälp av en rad s.k. sparpaket. Det var ju så det gick till. Det är det vi har undvikit — vi har tagit ett mycket fast grepp om budgetprocessen och redan i regeringens budgetarbete stoppat för snabba utgiftsökningar. Därigenom slipper vi att gång efter annan komma till riksdagen med s.k. sparpaket. Jag undrar om inte de här lamentationerna över att vi inte föreslår besparingar bara visar att de borgerliga partierna fortfarande inte begripit hur en effektiv budgetpolitik bör bedrivas. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att vändningen till det bättre i svensk ekonomi har varit stark och avsatt gynnsamma resultat på de flesta områden. Det är framför allt på en punkt som vi har anledning att knyta förhoppningar inför framtiden, och det gäller den mycket energiska och vitala reaktion på devalveringen som svensk industri visat. Detta har väckt allmän överraskning. Det tyder på att svenskt näringsliv kan ha övervunnit 1970-talets strukturkriser i betydligt högre grad än vi tidigare trott. Den industri som överlevde kriserna på 1970-talet är väl rustad och står väpnad med konkurrenskraftig teknik. De gamla krisbranscherna har skalats ned i en omfattning som i knappast något annat land i Västeuropa. Vi kan alltså säga att svenskt näringsliv har klarat av en stor del av den plågsamma strukturomvandling som åtskilliga länder i vår omvärld fortfarande har framför sig och som kan studeras i stor och tragisk skala i de franska stålarbetarnas motstånd i Lorraine och i den engelska gruvarbetarkonflikten. Det verkar därför som om vår industriella potential och slagkraft nu är stor. Det finns anledning att vara tämligen optimistisk inför industrins möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen under kommande år. Den nyss framlagda långtidsutredningen tyder också på att vi, om vi lyckas både utnyttja den potential som finns och bygga ut den vidare, har mycket goda möjligheter att före decenniets utgång uppnå både full sysselsättning och stabil finansiell balans. Detta vilar på en alldeles avgörande förutsättning, nämligen att vi kan bevara den goda konkurrenskraft som vunnits i svenskt näringsliv. Därmed kommer inflationsbekämpningen och lönebildningen i centrum för den ekonomiska politiken. Vi får nämligen inte av årets förbättring av bytesbalansen dra slutsatsen att vi inte längre behöver vårda oss om kostnadsläget. Vi befinner oss fortfarande i en situation med svag inhemsk efterfrågan, hög arbetslöshet och låga investeringar. Vid en starkare inhemsk utveckling — vi väntar en sådan, och vi arbetar för att den skall inträffa — med stora investeringar, låg arbetslöshet och växande reallöner skulle importen vara mycket högre än i dag. Det betyder att vi fortfarande har ett strukturellt underskott i vår bytesbalans, som inte syns nu men som skulle komma fram i ett fullsysselsättningsläge, och att det krävs flera års bevarad konkurrenskraft för att vi skall lösa det problemet. Vidare är en nedgång av inflationen en förutsättning för att vi skall kunna få bukt med arbetslösheten. Visserligen har vi brutit den snabba ökningen av arbetslöshetstalen, men jag håller med dem som i denna debatt har sagt, att arbetslösheten icke desto mindre fortfarande är mycket hög med hänsyn till att vi fortfarande befinner oss i en konjunkturuppgång. För att den skall kunna pressas tillbaka innan konjunkturen vänder nedåt igen krävs att konkurrenskraften bevaras och den offentliga sektorns finanser fortsätter att förbättras. Om inflationen fortsätter att ligga högt, kommer vi efter hand att förlora vår återvunna konkurrenskraft och än en gång försvaga de offentliga finanserna. Det är oundvikligt att det får negativa konsekvenser för sysselsättningen. Skulle vi gå in i nästa konjunkturnedgång—som gissningsvis kommer någon gång 1986-1987 — med en hög arbetslöshet redan i utgångsläget, bäddar vi för utomordentligt svåra problem under åtskilliga år framöver. Jag skulle här faktiskt vilja instämma i ett inslag i Lars Tobissons anförande, nämligen hans varning för att konflikterna på den västtyska arbetsmarknaden kan försvaga och i värsta fall omintetgöra den ekonomiska återhämtning som nu är på väg i Västeuropa. Den varningen är faktiskt befogad. Men Lars Tobisson drar helt felaktiga slutsatser av det som händer i Förbundsrepubliken Tyskland. Han tycks inte förstå att de tyska metallarbetarnas strejk är en strejk mot arbetslösheten, en reaktion som tvingats fram av den konservativa regeringens politik, vilken lett till en arbetslöshet i Västtyskland på nästan 10 96. I stället applåderar han den politiken och rekommenderar att samma slags arbetslöshetsskapande politik skall börja bedrivas i Sverige. Jag tycker att det är synd att de svenska moderaterna, när de nu kan se ett åskådningsexempel framför sig på vad en hög och bestående arbetslöshet kostar även ett starkt samhälle som det västtyska, inte drar andra slutsatser beträffande sin egen inställning till den ekonomiska politiken i Sverige. Skulle vi inte lyckas med inflationsbekämpningen kommer även vår finansiella balans att påverkas negativt. Att budgetunderskottet nu minskar beror i hög grad på den tillväxt som vi har. Men när nästa nedgång kommer ökar trycket på statsutgifterna automatiskt genom en försvagad arbetsmarknad, samtidigt som skatteunderlaget stagnerar. Får vi en inflationsutveckling som spär på de offentliga utgifterna och ökar arbetslösheten, kommer det att slå hårt mot statsfinanserna, och vi riskerar återigen ett ökat budgetunderskott. Av alla dessa skäl, herr talman, är det av avgörande vikt att vi kraftigt dämpar den inhemska prisoch kostnadsutvecklingen. Devalveringen har, som framgått av vad jag här har sagt, gett oss en unik chans att finna en väg ut ur den ekonomiska krisen. Men skall vi kunna ta den chansen måste vi radikalt bryta det mönster för kostnadsbildningen som under 1970-talet drev fram den ena devalveringen efter den andra. Många faktorer medverkar i år till att prisstegringarna dämpas. Den importerade inflationen har blivit lägre, produktiviteten i företagen stiger mycket snabbt, och regeringens program för avindexering av offentliga utgifter börjar ge resultat. Nedgången av budgetunderskottet och omläggningen av kreditpolitiken gör också att sedelpressarna inte alls rullar så snabbt längre. Däremot inger utvecklingen på löneområdet oro inför framtiden. Enligt de bedömningar vi nu kan göra blir den totala ökningen av lönekostnaderna 7,5 Jo för hela ekonomin mellan 1983 och 1984. Det är visserligen högre än de 6 Zo som regeringen angett som förenliga med målet för inflationsbekämpningen, nämligen att under loppet av 1984 bringa ned inflationen till 4960. Men avvikelsen är knappast någon katastrof. Den innebär att inflationen kan komma att hamna någon procentenhet över den målsatta nivån, vilket trots allt måste ses som en framgång, eftersom inflationstakten i fjol låg på 9,5 96 och i år nästan halveras. Såvitt nu kan bedömas leder kostnadsutvecklingen under 1984 inte heller till att industrins kostnadsläge gentemot utlandet försämras. Tack vare en kraftig ökning av produktiviteten i svensk industri — det gäller då produktio nen per arbetstimme — ser det ut som om kostnadsläget gentemot de viktigaste industriländerna genomsnittligt sett t.o.m. skulle fortsätta att förbättras i år, trots att kostnaderna i Sverige stiger mer än i andra länder. Men det finns variationer i det här avseendet. Gentemot Västtyskland uppstår en ytterligare försämring i vad det gäller det relativa kostnadsläget. Dock har effekterna av den pågående arbetsmarknadskonflikten där inte medräknats. Däremot finns det uppenbara risker för att årets avtalsrörelse skapat sådana förutsättningar för kostnadsutvecklingen nästa år och även åren därefter att inflationen på nytt blossar upp — detta av tre skäl: 1. I flera av de avtal som nu slutits finns betydande s.k. överhäng för 1985. Lönehöjningarna har en sådan tidsmässig profil att de driver upp kostnaderna nästa år, även i de fall avtalen bara gäller för 1984 eller de första månaderna in på 1985. Det finns exempel på avtal som leder till lönehöjningar 1985 på inte mindre än 6 96 men som formellt bara gäller 12-13 månader. I andra avtal finns liknande överhäng ända in på 1986. Det betyder att vi vältrar prisoch kostnadsstegringarna framför oss. 2. Många avtal har löneoch förtjänstutvecklingsgarantier. Det innebär att försök från industriarbetarna att få del av de goda vinsterna och den stora likviditeten i industrin genom lokala påslag kommer att driva upp den allmänna lönenivån ytterligare. Det kommer att hårt drabba de branscher som saknar industrins betalningsförmåga. 3. Arbetsgivarna har uppenbarligen lyckats i sin föresats att bryta samordningen. Löptiden för de olika avtalen är högst varierande. Några löper ut vid årsskiftet 1984-1985. De flesta löper ut under vintern eller våren 1985, och några sträcker sig över hela nästa år. Den här kombinationen av stora överhäng, omfattande kompensationsklausuler och varierande avtalsperioder är utomordentligt illavarslande. Risken är uppenbar att år 1985 blir ett år med en kontinuerlig avtalsrörelse där kostnadsnivån pressas högre och högre — med åtföljande negativa resultat för inflation och sysselsättning. I syfte att förhindra att det inträffar, har regeringen föreslagit resp. vidtagit en rad åtgärder för att begränsa prisstegringarna i år och för att skapa bättre förutsättningar för en dämpning av prisoch kostnadsutvecklingen framöver. Det rör sig om prisstopp, hyresstopp, stopp för utdelningshöjningar samt likviditetsindragningar från näringslivet i syfte att hålla nere inflationstrycket. Vidare har regeringen uppmanat arbetsmarknadens parter att överlägga om hur nya förutsättningar för löneoch prisbildningen under 1985 och framgent skall kunna skapas, så att grunden läggs till en varaktig nedgång av inflationen. En redovisning av vad de här överläggningarna gett för resultat gavs av arbetsmarknadens parter i förrgår. Det framkom då att organisationerna delade regeringens uppfattning i ett grundläggande avseende, nämligen att det finns ett starkt behov av nya och bättre förutsättningar för löneförhandlingar och lönepolitik i Sverige. Parterna har också inlett ett arbete för att sondera möjligheterna att uppnå Nr 168 sådana förbättringar. Bl. a. har löntagaroch arbetsgivarorganisationerna RN Fredagen den gemensamt börjat studera konsekvenserna av hittills tillämpade modeller för 8juni 1984 lönebildningen för att se om en ny och till dagens förutsättningar bättre anpassad modell kan byggas upp. Regeringen anser att det är ett viktigt Den ekonomiska framsteg att detta arbete och detta samtal har kommit i gång. Det tyder på att insikten om lönebildningens stora betydelse för inflation och sysselsättning är fast etablerad hos alla parter på arbetsmarknaden. Parterna framförde också sin åsikt att ett arbete av det här slaget ofrånkomligen måste ta en viss tid. Arbetstagarorganisationerna ansåg för sin del att arbetet måste inriktas på löneförhandlingarna för 1986. Regeringen har förståelse för att diskussionerna om den framtida inriktningen och formen för löneförhandlingarna tar tid. Men trots att arbetsmarknadens parter visat en vilja att ta itu med de problem som uppstått under de senaste årens avtalsförhandlingar, måste regeringen konstatera att riskerna kvarstår för en inflationsskapande löneutveckling 1985. Därför har vi uppmanat parterna att ta ställning till regeringens förslag om att söka en norm för lönehöjningen 1985, så att den maximeras till 5 20. Därvid bör också besked lämnas om hur parterna avser att en sådan begränsning av lönestegringen skulle kunna uppnås. Vi har bett att få svar vid vårt nästa möte den 26 juni. Enligt vår mening skulle de allra flesta i vårt samhälle vinna på en uppgörelse i dessa frågor. Få kan ha någon glädje av att inflationen på nytt börjar härja när det gäller inkomster och sparande så att den ekonomiska upphämtningen avbryts. Under alla förhållanden måste regeringen vidta de åtgärder som kan bidra till att förhindra att något sådant händer. Björn Molin krävde i sitt anförande besked om de gruvliga planer på tvångsingripande mot arbetsmarknadens parter som regeringen enligt honom går och bär på. Herr Molin ansåg att det nästan är en demokratisk skyldighet för oss att redovisa sådana planer. Låt mig då klargöra att när regeringen väl har tagit ställning till detta kommer den att fullgöra sin redovisningsskyldighet, men icke dessförinnan. Herr talman! Oppositionspartierna har med stora åthävor dödförklarat regeringens ekonomiska politik. De har tagit i så pass att det närmast ter sig som en skyldighet för oppositionen att komma med ett mycket handfast och konkret alternativ till den här politiken. Det har man inte gjort. Arne Gadd har på ett övertygande sätt visat på motsättningarna mellan de borgerliga partierna i vad det gäller den ekonomiska politiken, skattepolitiken och utgiftspolitiken samt på att det är omöjligt att av detta åstadkomma någonting som åtminstone skulle kunna likna en samlad ekonomisk politik. Det hindrar icke Nils Åsling från att förundra sig över att regeringen inte har ”nappat” på oppositionens alla fina förslag till besparingar i statsbudgeten. Ja, om han med detta avser centerns förslag, har han uppenbarligen inte förstått innebörden av dem. Från centerpartiets sida påstår man att underskottet skulle minska, jämfört med regeringens budget, med 9 miljarder om deras förslag genomfördes. Det är, tyvärr, tvärtom. Om man 43 sakligt granskar centerpartiets motionsförslag, visar det sig att det underliggande saldot inte alls skulle förbättras, i förhållande till regeringens förslag. Det kassamässiga, faktiska saldot skulle försämras med ungefär 7 miljarder om vi ”hoppade på” Nils Åslings budgetpolitik. Jag skall kort redogöra för orsakerna. De är faktiskt belysande. Centern säger nej till regeringens förslag om en samordnad uppbörd av källskatt och socialavgifter, vilket ger mycket stora kassamässiga effekter nästa budgetår. Man överdriver mycket kraftigt besparingseffekterna av sina nedskärningsförslag i fråga om sjukförsäkringen samtidigt som man underskattar kostnaderna när det gäller centerns förslag om en upprustning av SJ. Man har, precis som tidigare, grovt överdrivit effekterna av vad man kallar förtida inlösen av mindre bostadslån. I det avseendet har man helt häpnadsväckande glädjekalkyler. Dessutom har man i betydande grad räknat sig till godo budgetförstärkningar som redan finns i regeringens budgetförslag. Jag har ett litet råd till Nils Åsling: I stället för att gå omkring och vara förundrad över regeringen borde han försöka få litet ordning och reda på centerns budgetpolitik. Det är litet genant att ett stort riksdagsparti kan åstadkomma ett sådant mischmasch som centerns budgetmotioner är. Björn Molin var ute på samma galeja. Han sade att folkpartiet har ett förträffligt alternativ. Folkpartiet skulle kunna åstadkomma ett budgetsaldo som är 10 miljarder starkare än regeringens. Men Björn Molin, som i debatter brukar försöka vara hederlig, kunde ha lagt till att detta förvisso icke uppnås budgetåret 1984/85. Det är högst oklart när man skulle kunna uppnå en så stor besparing. Om man skulle göra en kalkyl för budgetåret 1984/85 av folkpartiets förslag, skulle det vid vår granskning innebära att det underliggande saldot möjligen skulle förbättras med någon miljard nästa budgetår, men det kassamässiga saldot skulle försämras med 6 miljarder. Vi har ofta i debatter om budgetpolitik olika meningar om innebörden i regeringens resp. oppositionens förslag, men aldrig någonsin, herr talman, har vi haft så enorma skillnader, på mellan 10 och 15 miljarder kronor, i bedömningen av vad oppositionen står för och vad vi anser att deras alternativ innebär. Jag kan konstatera, att om det finns något borgerligt alternativ till regeringens ekonomiska politik, är det motsägelsefullt och svagt. Det är litet trist, för jag tror att det gör våra debatter väldigt litet upplysande. Det blir ännu mera besvärande när tomheten i oppositionens politik måste döljas av en desto vildsintare retorik. För detta bär i första hand moderata samlingspartiet skulden — och i synnerhet dess ordförande. Lars Tobisson borde egentligen vara glad över att han bara är en blek kopia av Ulf Adelsohn. Herr Adelsohn har under de gångna åren demonstrerat en förbluffande inkompetens på det ekonomiska området, som han avslöjat bl.a. genom en lång rad märkliga påståenden om den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken. Eftersom han gett dessa påståenden mycket stor publicitet — större publicitet än Lars Tobisson någonsin kan få — kan det vara befogat att jag nu erinrar kammarens ledamöter om vad Ulf Adelsohn har sysslat med de senaste 18 månaderna. När herr Adelsohn var statsråd och själv var med och bestämde över statsbudgeten ökade budgetunderskottet med mellan 10 och 15 miljarder kronor per år. Efter regeringsskiftet 1982 har underskottet minskat betydligt —till nästa budgetår med 20 miljarder. Detta har helt undgått herr Adelsohn, såvitt jag förstår. Nu anser han att underskottet är mer katastrofalt än någonsin. Han har beskrivit följande utveckling. Efter valet påstod herr Adelsohn att den nya regeringen i ett slag ökade underskottet med 30 miljarder. Han sade att den borgerliga regeringens besparingsarbete — det som drivit upp underskottet från 4 till 87 miljarder — var ”tillspillogivet”. När jag presenterade regeringens första budgetförslag, i januari 1983, hävdade herr Adelsohn att den minskning av underskottet som där redovisades bara var en ”from förhoppning”; i verkligheten skulle det stiga ytterligare. Herr Adelsohn deklarerade att ”aldrig tidigare kommer det att gå snabbare utför än under detta första socialdemokratiska regeringsår sedan 1976”. Alldeles bortsett från herr Adelsohns något besynnerliga språkbehandling vet vi nu vad den prognosen är värd. Helt oberoende av fakta och helt oberoende av vad jag skulle kalla för normal ekonomisk analys har herr Adelsohn fortsatt i samma stil. I fjol påstod han att vi bara hade nio år kvar till den statsbankruttens dag då räntorna på statsskulden skulle uppgå till 100 96 av statsinkomsterna. Den faktiska utvecklingen är att räntornas andel av statsinkomsterna i år minskar med en sjättedel. Då regeringen presenterade sin proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder i fjol höstas, hov herr Adelsohn upp sin stämma igen. Han sade att propositionen var ”ett monument över Feldts nederlag”. Han påstod att de offentliga utgifterna skulle stiga snabbare än någonsin, att skattetrycket skulle skärpas kraftigt och att de offentliga utgifterna 1984 skulle uppgå till 70 90 av bruttonationalprodukten. Sanningen är att de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten nu minskar, medan de under den borgerliga regeringsperioden ökade med 3 procentenheter per år. Skattetrycket är faktiskt i år inte högre än under de år då herr Adelsohn lyckliggjorde Sverige som kommunikationsminister. Herr talman! Jag borde kanske vara ledsen över att jag tar upp kammarens tid med att påminna om vad moderatledaren i olika sammanhang hävt ur sig. Men jag ser det som ett nödvändigt renhållningsarbete. Herr Adelsohn har fört in en ny ton i den svenska politiska debatten. Han har vulgariserat den, och han drar sig inte för att dölja sin okunnighet bakom en rad tvärsäkra påståenden och vildsinta utfall, som han hoppas skall vara bortglömda den dag då verkligheten konfronteras med alla hans uttalanden. Jag kan bara göra den bedömningen att Ulf Adelsohn inte är intresserad av att föra en saklig debatt om svensk ekonomi och svensk ekonomisk politik, utan här liksom på andra områden är hans främsta politiska taktik att skrämma och spela på fördomar. Från snävt socialdemokratiska synpunkter är naturligtvis herr Adelsohn en välkommen figur på den politiska scenen. Han personifierar på ett utmärkt sätt den s.k. nyliberalismen. Vi kunde inte önska en bättre Ändå önskar jag att herr Adelsohns inflytande över den borgerliga politiken och de borgerliga partiernas agitation skulle minska. Om herr Adelsohn har jag inget hopp. Men jag välkomnar — och vill stimulera — de försök att bryta sig ut ur den moderata hegemonin som centern och folkpartiet har gjort denna vår. Jag tror nämligen att människorna i vårt land skulle vilja se en ärlig vilja från riksdagspartierna att samla nationen i arbetet på att betvinga inflationen och arbetslösheten. På en rad punkter är vi nämligen ganska ense om de problem vi har att lösa och de mål vi måste uppnå. Sverige behöver nu mest av allt enighet och arbetsro för att vi skall kunna förvalta den chans vi har fått till ekonomisk tillväxt och en stabil ekonomi, som kan ge oss den fulla sysselsättningen tillbaka. Det ankommer naturligtvis på regeringen att skapa de politiska förutsättningarna för att nå dessa mål. Men det skulle otvivelaktigt underlätta om oppositionspartierna i denna kammare kunde söka mer konstruktiva lösningar och upphöra med den ganska ofruktsamma kampanj som de nu excellerar i. Våra ekonomiska problem är sannerligen stora nog ändå utan att de behöver förvanskas och förgrovas i den politiska debatten.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till finansministern — åtminstone den första delen av hans anförande — måste jag ställa frågan: Hur kan han vara så sangvinisk, så lättsinnigt optimistisk? Påverkas han inte alls av vad hans intervjuare Berndt Ahlqvist skriver om den vilda färden mot bråddjupet eller av att Klas Eklund känner fjärilar i magen? Det verkar inte så. Under förmiddagen har jag suttit i min bänk och bläddrat i Kjell-Olof Feldts intervjubok. Jag är inte säker på att den kommer att rosa marknaden lika mycket som finansministern gör i boken. Jag tycker att det kanske är litet orättvist att han i sina samtal med herrar Ahloch Engqvist är så öppenhjärtig och gör medgivanden som jag aldrig hört när han och jag talats vid. Efter Kjell-Olof Feldts uttalanden i boken lär det inte längre gå att tala om vanstyre under de borgerliga regeringsåren. Finansministern medger ju att de ekonomiska problemen grundlades långt tidigare, under socialdemokraternas maktinnehav, och han kritiserar nu den egna oppositionspolitiken och vissa långtgående löften under valrörelsen. Det blir säkert många tillfällen att återkomma till de sanningar som finansministern så plötsligt uttalar om den socialistiska näringspolitikens misslyckande och kapitalismens fördelar, om det alltför hårda skattetrycket och om värdet av privata alternativ för barnomsorg och vård. Jag skall nu nöja mig med att beröra den i dag så aktuella frågan om lönebildningen. Vi moderater brukar ju anklagas för att lämna löntagarna i sticket om löneutvecklingen blir för snabb och arbetslösheten därför stiger. Socialdemokraterna däremot går in med AMS-insatser, företagsstöd och i sista hand devalveringar. Men nu får vi ett bestämt besked: ”Vi kommer inte att göra några fler devalveringar, även om löneutvecklingen överskrider gränserna för vad ekonomin tål. Ingen regering kan garantera sysselsättningen oberoende av hur parterna på arbetsmarknaden beter sig.” — Vi tycks ha blivit överens. Finansministern beklagar också de alltför små löneskillnaderna i offentlig tjänst. Men hur kunde han då själv medverka till att de offentliga löneavtalen i år åter gavs utjämningsprofil? Kjell-Olof Feldt vill framstå som pragmatiker. Han är så angelägen att verka principlös att han framstår som hållningslös. Jag antar att det är ett offer på den politiska taktikens altare. Det gäller att hålla kvar de väljare som hotar att drivas bort av högervinden. Detta leder emellertid fram till en fråga av största betydelse. Att den politik som anges i intervjuboken är den Feldt själv tror på förefaller sannolikt. Men är det den politiken, eller den i väsentliga avseenden diametralt motsatta politiken i den reviderade finansplanen, som han i egenskap av finansminister avser att driva?

Fru talman! När det gäller centerns budgetalternativ skulle jag vilja be finansministern att tala med partivännerna i de olika utskotten, som har behandlat centerns skilda besparingsförslag. Där tar man förslagen på allvar. Tala med det egna folket, och sluta med denna dubbla bokföring! Det finns någonting som heter dubbel italiensk bokföring, men finansministern har minsann en dubbel socialdemokratisk bokföring. Sopa först rent framför den egna dörren, innan finansministern angriper centern för de budgetalternativ vi har framfört! Jag blev litet förvånad över finansministerns sangviniska resonemang beträffande inflationsbekämpandet. Borde inte finansministern — som har lanserat det inflationsmål på 4 90 för detta år som enligt alla tecken kommer att haverera — med större allvar och skärpa föra diskussionen om hur inflationsbekämpandet skall gå vidare? Jag fick det bestämda intrycket när finansministern i dag talade från riksdagens talarstol att också finansministern är på flykt från det inflationsmål regeringen ställt upp för 1985. Det är en så defensiv attityd som finansministern här har gett uttryck för beträffande inflationsbekämpandet — en attityd som faktiskt överraskar mig. Finansministern är ändå en riktigt ståndaktig tennsoldat när det gäller att slå vakt om samhällsekonomin. Därför beklagar jag den passiva attityd till inflationsbekämpandet som vi har fått bevittna här i dag. Jag vill gärna tacka finansministern för att han i dag officiellt har erkänt att de strukturinsatser i svensk industri som gjordes under de borgerliga regeringarnas dagar nu bär rik frukt. De har gett svensk industri en utmärkt situation när konjunkturen vänt och tillväxten i världsekonomin har gjort det möjligt att gå på exportoffensiv. Det är bra att det erkännandet kommer. Detta bäddar för fortsatta insatser i bästa samförstånd på detta område. Jag vill att finansministern här i kammaren i dag preciserar socialdemokratins inställning till sysselsättningspolitiken. Är arbete åt alla fortfarande ett centralt mål för socialdemokratin? Den höga arbetslöshet vi har under detta högkonjunkturår måste ge intrycket att socialdemokratin övergett detta mål och att det är andra prioriteringar som gäller, även i finansdepartementet. Jag får därför be om en precisering av var socialdemokratin står i det avseendet.

Fru talman! Jag tyckte nog att finansministern var litet slarvig när han beskrev skillnaderna mellan regeringens och folkpartiets budgetalternativ. Vi har hela tiden påpekat att den positiva effekten av vårt budgetalternativ, på ca 10 miljarder kronor, inte uppkommer det budgetår som börjar den 1 juli i år, utan att det gäller den samlade långsiktiga effekten på det underliggande budgetunderskottet. Vi har tidigare varit ense om att det som är viktigt att diskutera när det gäller budgetsaldot är det underliggande budgetunderskottet, inte det kassamässiga. Kjell-Olof Feldt talade om att det var en skillnad på 40 miljarder kronor, och det finns därför anledning att påminna om att det underliggande budgetunderskottet alltjämt är högre i dag än vad det var när vi lämnade ifrån oss regeringsmakten. Då hade man anledning att räkna med att underskottet för 1982/83 skulle bli ca 75 miljarder kronor, och det underliggande budgetunderskott som man nu räknar med för nästa budgetår ligger på ca 80 miljarder kronor. Det finns alltså behov av fortsatta besparingar, och därför tycker jag inte att regeringen har anledning att skryta så mycket över vad man har gjort när det gäller budgetpolitiken. I dagens huvudfråga, nämligen vad man skall göra för att undvika stora lönekostnadsstegringar under 1985 som leder till att inflationen rakar upp i höjden, vill regeringen inte ge något svar. Jag ställde en hel serie frågor om detta, bl.a. dessa: Förberedde man någon typ av tvångslagstiftning? Finns det förberedda förslag om ändrade skatteregler? Finansministern säger nu helt sonika att han inte tänker ge riksdagen något besked. Men, fru talman, är det inte riksdagen som bestämmer i dessa frågor? Eller har finansministern och statsministern gjort en arbetsfördelning, så att det är statsministern som kommer att lämna detta besked och finansministern inte vill förta nyhetsvärdet i statsministerns tal? Det kan jag i så fall godta som en förklaring, men jag kan definitivt inte godta att Sveriges riksdag i den avslutande ekonomiska debatten inte skall få ett besked om vad det är för tvångsåtgärder riktade mot arbetsmarknadens parter som regeringen avser att genomföra. Det är svårt att bli klok på Kjell-Olof Feldt. Han visar upp så många olika ansikten: ett ansikte här i riksdagen, ett annat ansikte i den omtalade boken och uppenbarligen ett tredje ansikte i det anförande som han höll på ICA-Hakons bolagsstämma som jag har läst ett referat av. Det var ett mycket sympatiskt ansikte som finansministern visade upp där. Han visade både en medvetenhet om de grundläggande problemen i svensk ekonomi och en generositet mot tidigare regeringar för vad de har gjort och vilka positiva effekter som deras insatser har lett till. Det är något som vi sällan får uppleva här i kammaren.

Fru talman! Debatten har under den senaste timmen nått en nivå där rallarsvingarna dominerar. Med talmannens tillåtelse skall jag be att få avstå från att delta i den matchen och i stället återvända till en sakfråga som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Det gäller den helt avgörande frågan om Sveriges internationella beroende. Jag behandlade i mitt anförande bl.a. frågan om ökningen av Sveriges internationella beroende under de senaste årtiondena. Det är ett beroende som först och främst är institutionellt betingat. Bl.a. Internationella valutafonden — som vi lär ha på besök i Sverige just i dagarna — anser sig ha rätt att blanda sig i ländernas ekonomiska politik. Men beroendet är också vad man kan kalla strukturellt betingat. Handelsberoendet har kraftigt ökat samtidigt som vår utrikeshandel är starkt koncentrerad vad gäller länderfördelningen. Jag tog särskilt upp Förenta staternas s.k. embargopolitik, som innebär att permanenta försök görs att bestämma den svenska utrikeshandelns inriktning. Säkerhetspolitiska hänsyn blandas här med kommersiella monopolintressen till en mycket obehaglig brygd. Jag efterlyser kraftfulla uttalanden från riksdagens och regeringens sida mot denna embargopolitik. Det kan inte accepteras att den ena eller andra stormakten på detta sätt söker bestämma med vem och med vilka varor som Sverige skall handla. Det är nödvändigt att i första hand på nordisk nivå och i andra hand på ett europeiskt plan söka finna utvägar, genom t.ex. produktion av elektroniska produkter, att ersätta de amerikanska varor som nu är förenade med villkor med egen produktion i den ena eller andra formen. Fru talman! Det måste anses viktigt att finansministern eller statsministern i den här debatten uttalar sig i denna för vårt land brännande och livsviktiga fråga.

Fru talman! Lars Tobisson redovisade sin beläsenhet — uppenbart i förhoppning om att få andra hunnit läsa den bok han refererade — med allmänna, svepande tolkningar. Jag ser det som ett försök av Lars Tobisson att trampa sin partiledare i hälarna så nära det går i den sortens polemik. Låt mig klargöra ett par saker. Min insikt om den långsiktiga och strukturella karaktären i den svenska ekonomiska krisen har jag redovisat ofta och sedan mycket lång tid. Detta inleddes redan under den tid socialdemokratin satt i opposition, då jag i debatter med företrädare för den tidens borgerliga regeringar gång på gång försökte göra klart att situationen var långt mer komplicerad än vad som framgick av de enkla lösningar man från borgerligt håll redovisade. Jag har fortsatt på den vägen genom att i denna kammare konstatera att problemen har grundlagts under lång tid och att vi välkomnade åtskilliga av de strukturella förändringar som genomfördes under 1970-talet av borgerliga regeringar. Jag kan inte se att jag på den punkten skulle ha förändrats i min inställning till tolkningen av arten av våra ekonomiska problem. Det som förvånar mig är, att när jag i ett anförande gör en mycket stark markering av de allvarliga problem vi har framför oss men ändå inte kan komma till annan slutsats än att det som hittills har hänt är av positivt slag, då beskylls jag för att vara sangvinisk. När jag, starkare än jag upplevde att någon av mina meddebattörer gjorde det, visar vilka faror som lurar om vi inte klarar kampen mot inflationen, då säger man att jag negligerar inflationsproblemet. Det märkliga är att ni säger nej till alla de förslag, syftande till att minska inflationstrycket, som vi lagt fram denna vår. Ni hävdar att det inte finns någon anledning att vidta åtgärder av det slaget. Det enda ni i allmänt svepande ordalag hänvisar till är att vi skall minska budgetunderskottet ytterligare. Då upphör enligt er inflationsproblemet att existera. Om ni skall få någon trovärdighet i beskrivningen av ett alternativ till den politik som bedrivs, borde ni åtminstone ange hur en ytterligare nedskärning av budgetunderskottet skulle lösa de problem vi har, t.ex. på lönebildningsområdet. Det skulle vara intressant att höra hur exempelvis lönebetalningsförmågan i exportindustrin skulle kunna påverkas genom att man minskar bidraget till kommunerna, vilket är ett huvudinnehåll i era budgetalternativ. Jag tror att väldigt få människor kan se något samband mellan att Sveriges kommuner får det sämre ställt och att Volvos vinst i år är 8 miljarder kronor. När vi försöker dra in en liten del av den vinsten, då skriker ni: Konfiskation, utarmning, slut på investeringarna, ökad arbetslöshet. Nej, jag kan inte finna att ni har förstått de grundläggande problem vi nu har framför oss. En annan sak som jag skulle vilja ta upp är Björn Molins något besynnerliga påstående att jag skulle ha förvägrat riksdagen besked om beslut som regeringen fattar. Vad jag sade var att den dag regeringen har fattat något beslut så skall inte bara riksdagen utan också allmänheten — ja, alla — naturligtvis omedelbart få besked om vad det är för beslut vi har fattat. Vad Björn Molin sysslar med är att han försöker skapa intryck av att det finns planer på tvångsingripanden. Om jag ger besked om dessa planer har jag därmed bevisat att de finns. Om jag säger att vi inte har några planer på tvångsingripanden mot arbetsmarknadens parter, blir Björn Molin nöjd då? Den dag vi har fattat några beslut av intresse för arbetsmarknadsparterna, löntagarna och riksdagens ledamöter skall vi omedelbart lämna besked om vad innebörden av dessa beslut är. Det ingår, såvitt jag förstår, i regeringens redovisningsskyldighet. Men att vi skall redovisa varje tanke som råkar passera mellan öronen på oss kan ju inte vara innebörden av regeringsform och riksdagsordning. Låt mig tillägga några ord om centerns budgetalternativ. Jag är inte säker på att jag begrep vad Nils Åsling sade, men jag tror det skulle vara någonting om att man här i riksdagen på ett helt annat sätt har förstått storslagenheten i detta budgetalternativ och dess effekter på budgetunderskottet. Här skulle väl jag stå emot mina partivänner i riksdagsgruppen och utskottsgruppen. Jag vill bara läsa upp vad finansutskottets socialdemokratiska majoritet skriver i utskottets betänkande om centerns partimotion: ”Redan i samband med behandlingen av budgetpropositionen ifrågasatte utskottet storleken på de besparingar som motionärerna tillgodoräknade sig i sitt budgetalternativ. Besparingseffekten var kraftigt överdriven och skulle enligt utskottets bedömning sannolikt helt förtas, om man också beaktade det mycket omfattande skattebortfall som uppkommen vid ett införande av privata investeringskonton. ——- När motionärerna med hänvisning till dessa beräkningar hävdar att de kan redovisa ett 9 miljarder kronor lägre budgetunderskott än regeringen, ökar detta inte tilltron till deras budgetalternativ.” Det tyckte Arne Gadd och hans kamrater. Vad vi har gjort är att vi med de resurser som står till finansdepartementets förfogande redovisat en kalkyl över vad innebörden är av detta alternativ. Slutligen, fru talman: Huvudangreppet skall tydligen riktas mot socialdemokratin på den grunden att arbetslösheten är hög. Detta sägs illustrera två förhållanden. Det ena är att vår ekonomiska politik har misslyckats. Det andra är att socialdemokratin skulle ha ändrat sin inställning till sysselsättningen. Av vad jag säger skulle på sätt och vis framgå att vi nu inte längre skulle se full sysselsättning som det övergripande målet för vår ekonomiska politik. Jag tycker att allt vi gjort sedan regeringstillträdet har visat att vi har klart för oss på vilket fundament som full sysselsättning måste byggas i Sverige. Det är det fundamentet vi nu håller på att resa. Jag är övertygad om att långt innan riksdagen möts igen kommer resultatet att avläsas på arbetsmarknaden.

Man skulle möjligen kunna se något samband i detta, om det var så att ni trodde på en våldsam ökning av aktiviteten i den privata sektorn, att regeringen underskattar tillväxten i ekonomin, att vi är på väg in i en enorm högkonjunktur. Men ni säger ju tvärtom att det hela kommer att rasa ihop ganska snart. Har någon av er försökt fundera igenom vilka konsekvenserna skulle bli, om vi skulle skära bort 10 miljarder i efterfrågan i svensk ekonomi nästa år? Det finns inte en rad om detta i alla era motioner, reservationer och alla de tal som ni hållit här. Inte någonstans berör ni vilka effekterna av er politik skulle bli på sysselsättningen. Kan ni förstå att det låter litet konstigt, när ni avkräver regeringen mer energiska insatser för sysselsättningen, samtidigt som ni är beredda att föra en budgetpolitik som enligt våra bedömningar skulle öka arbetslösheten med 50 000 personer nästa år?

Fru talman! Jag är nog inte ensam om att ha läst Kjell-Olof Feldts bok. Det är fler än jag som har kunnat konstatera att finansministern är lika intressant på prosa som han är som diktare. Det har framgått av uttalanden av socialdemokratiska riksdagsledamöter och av socialdemokratiska chefredaktörer under de senaste dagarna. I sitt anförande återvände finansministern till Arne Gadds påstående, att staten inte lånar utomlands. Låt mig då påminna om att den nya regeringen Palme på ett och ett halvt år har ökat statens utlandsskuld från 80 till drygt 130 miljarder, dvs. en snabbare ökningstakt än vad t.o.m. den totala statsskulden har. Det gladde faktiskt en blek kopia som inte mycket förstår att Kjell-Olof Feldt instämde i min bedömning av den västtyska metallkonflikten. Men skall jag tolka hans fortsättning som att han anser att arbetsdelning är ett bra sätt att bekämpa arbetslösheten? Eller var det bara en tanke som gick mellan öronen? Regeringens åtgärder för att bädda för lönerörelsen passar väl in i mönstret för kampen mot inflationen. I båda fallen är det bara prat. De många paradoxerna i årets avtalsrörelse, de som framkallat löneröran i rörelsen, ger anledning till flera frågor. Hur kunde regeringen gå med på att de offentliga avtalen lades på maximinivå när regeringen säger sig vilja prioritera industrin? Varför tilläts förtjänstutvecklingsgarantier, inflationsklausuler och löneventiler i de offentliga avtalen när regeringen säger sig vilja avveckla alla indexbindningar? Hur kan SAF lastas för att det blir förbundsavatal, när LO-chefen Stig Malm i höstas gick ut och förklarade att han för att bestraffa Arbetsgivareföreningen för politisering och högervridning inte skulle ställa upp till centrala förhandlingar? Hur kommer det sig att arbetarhövdingen Olof Palme anklagade de profithungriga kapitalisterna för att höja de anställdas löner för mycket? Hur kan för resten dessa lönehöjningar vara skadligt höga när de ändå ligger under vad det så ansvarsmedvetna facket har begärt? Hur kan lönehöjningarna över huvud taget ha blivit för höga när socialdemokraterna har drivit igenom löntagarfonderna, som skulle hålla tillbaka löneutvecklingen? Regeringen vädjar nu till arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar. Hur skulle det vara om regeringen själv tog sitt ansvar — sitt ansvar för de förutsättningar under vilka förhandlingarna bedrivs? Genom att med utgiftsnedskärningar minska budgetunderskottet, sänka det hårda skattetrycket och satsa på avreglering och privatisering ges löntagarna möjlighet till bevarad och t.o.m. förbättrad köpkraft inom ramen för lönehöjningar som inte äventyrar Sveriges konkurrenskraft.